Fru talman! I det här betänkandet behandlas motioner från den allmänna motionstiden. Det finns till betänkandet elva reservationer, som jag yrkar avslag på. Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det finns en del reservationer som jag skulle vilja ta upp litet närmare. Det gäller först en motion från Moderaterna och Annika Jonsell. Det är litet beklämmande att de unga har samma inställning som de gamla konservativa i vissa frågor och att man inte skiljer på sådana produkter som innebär försämringar av folkhälsan och andra produkter, som bilar - jag tänker då närmast på reklamen. Helt självklart har ett reklamförbud en betydelse. Jag menar att Annika Jonsell i det här fallet underskattar marknadskrafterna - det borde egentligen vara tvärtom. Man slänger självfallet inte ut hundratals miljoner om det inte har effekt. När man ser vilka påtryckningsmetoder de som producerar de här miljöfarliga och hälsofarliga produkterna använder på ledamöterna i den här riksdagen förstår man att det är något skumt med det hela. Det är därför väldigt synd att Moderaterna skall ha en sådan inställning. I och för sig är det väl bra att det går klara gränser mellan olika partier i den här riksdagen, men just när det gäller folkhälsan vore det betydligt intressantare om vi kunde vara eniga. Moderaterna utgör ju i den här frågan en liten minoritet i riksdagen, eftersom de flesta partierna står bakom det här betänkandet. En del reservationer slår in redan öppna dörrar, vilket är skälet till att vi har avstyrkt dem. Annika Jonsell säger också att den här typen av reklamförbud kommer att innebära att den indirekta reklamen sprider sig mer. Jag kan redan nu lova Annika Jonsell att vi om så skulle vara fallet kommer att vidta de åtgärder som behöver vidtas. Så det behöver Annika Jonsell inte oroa sig för - detta tas upp vid ett senare tillfälle. Reservation nr 2 av Thomas Julin handlar om marknadsföringen av tobaksvaror. Som jag redan har påpekat till Annika Jonsell kommer det inom kort ett förslag angående den indirekta reklamen, och vi får då ta ställning till den saken. Däremot tycker jag inte att vi här så att säga skall ta till mer våld än nöden kräver. Jag tycker att vi i den här riksdagen har nått ganska långt när det gäller tobak och tobaksprodukter. För inte så länge sedan fanns det många olika och splittrade inställningar i den här frågan, inte minst inom mitt eget parti. Vi har nu blivit litet förståndigare, och jag hoppas att den ståndpunkt vi har nått fram till skall stå fast. När det gäller t.ex. uppföljningen och liknande är det helt klart att Folkhälsoinstitutet har stora resurser till sitt förfogande och gör mycket på tobaksområdet. Vi vet att upplysning till människor är den viktigaste metod vi har; det går det aldrig att komma ifrån. Den skall vi också fortsätta med. Här tycker jag också att skolorna håller på att vakna upp på ett helt annat sätt. Vi vet att det har varit problematiskt med s.k. rökrutor och liknande. När det gäller att följa upp den lagstiftning vi har i fråga om rökfria miljöer måste detta åligga kommunerna. Jag vet att många kommuner i samband med att man följer upp alkoholtillstånden och hur det går till ute på restaurangerna också ser till att det finns rökfria miljöer, så där har jag ganska stora förhoppningar. Vi skall komma ihåg att den lagstiftning vi har är ganska ny. Jag tycker nog att den måste få sätta sig något så när. När det gäller s.k. tobaksautomater, som alltså är tillåtna om man har dem i en sådan närhet att man har uppsyn över dem, gäller precis samma lagstiftning. Om vi kan se att man inte klarar av det utan att ungdomar kan köpa cigaretter skall vi helt klart vidta åtgärder. Det här är ingenting som vi skall skämta bort. I samband med att vi talar om tobaksautomater kommer jag att tänka på Amerika. T.o.m. i ett land som är så pass kapitalistiskt som Amerika är man nu stenhård när det gäller tobaksprodukter, och jag hörde att man där eventuellt också skall förbjuda automater. Samtidigt måste jag säga att man kan bli litet fundersam över ett land som Amerika, där man alltså tar hårdare på tobaksfrågan än på t.ex. vapenhandeln. I och för sig tycker jag nog att de är litet onyanserade där, men jag uppskattar ändå att de vidtar sådana här åtgärder. Det är ju ändå ett land som producerar mycket tobak, så man borde ha en stor påverkan från marknaden där. Fru talman! Återigen yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på motionerna.
Fru talman! Rinaldo Karlsson säger att det är självklart att ett reklamförbud har effekt och att producenterna inte slänger ut en massa pengar på reklam om den inte skulle ha effekt. Den effekt man kan visa är att reklamen har betydelse för vilka märken de som väljer att konsumera tobak också väljer att köpa. Man kan se i undersökningar att ungdomar röker just de cigarettmärken som de har sett mycket reklam för. Däremot finns det inget påvisat samband som säger att människor skulle börja röka eller röka mer på grund av reklamen. Eftersom Rinaldo Karlsson själv tog upp det här med bilar skulle man här kunna göra en jämförelse med bensinbolag. Bensinbolagen annonserar inte för att vi skall köpa mer bensin utan för att ta marknadsandelar från varandra. Som jag nämnde har SCB, vars siffror vi alla borde lita på, gjort en jämförande undersökning mellan de nordiska länderna. Undersökningen visar att Finland och Norge, som länge har haft ett reklamförbud, har haft en mindre nedgång i konsumtionen än vad Sverige hade under den period då vi inte hade reklamförbud. Det här är fakta.
Fru talman! Det kan ändå inte vara rimligt, när vi vet att vi har en produkt som ger skador och som är den farligaste drog som finns i det här landet när det gäller folkhälsan, att tillåta marknadskrafterna att komma ut och ha fritt spelrum här. Det gäller ju ändå våra barns hälsa! Litet grand sunt förnuft måste man ha rätt att ha. Jag förstår inte på vilka grunder ni fattar era beslut. Om man gör politik av den här typen av frågor måste idéer vara en bristvara.
Fru talman och Rinaldo Karlsson! Som jag sade i mitt anförande önskar inte heller vi något slags Vilda Västern i tobakspolitiken utan just den mycket återhållsamma reklammöjlighet som man hade före förbudet 1994. Inte heller Rinaldo Karlsson kan bortse från det jag sade om att dagens förbud faktiskt hindrar möjligheten att informera konsumenter om mindre skadliga produkter som kommer fram. Det är inte bara jag som säger det, utan det säger även t.ex. överläkaren och allergispecialisten på lungkliniken på Karolinska sjukhuset, Olle Zetterström. Han har pratat om en produkt som kan vara ett alternativ för dem som inte kan sluta röka i och med att den ger mindre skadeverkningar än de traditionella cigaretterna.
Fru talman! Vad skulle det ge för signaler till allmänheten om vi fattade ett beslut om ett reklamförbud, som vi tycker är bra, och nästa år drar tillbaka detsamma? Vad skulle det vara för signal? Det vore ungefär som att säga att cigarettrökning över huvud taget inte är farligt. Här tycker jag att vi måste stå på för att förbättra saker och ting och gå vidare i den reform som vi håller på med när det gäller detta. Nu får vi se vilket förslag regeringen kommer med när det gäller indirekt reklam. Vi menar också - där har Annika Jonsell i och för sig rätt - att det är mycket som hopar sig över oss från andra länder. Men vi jobbar på bred front, och Annika Jonsell skall få se att vi i framtiden kommer att få stöd utifrån Europa. Som jag sade är t.o.m. Amerika nu långt framme med sin lagstiftning. Det är helt klart att det här är ett världsproblem, men det skall vi hjälpas åt att klara. Jag hoppas att Moderaterna också hjälper oss.
Fru talman! Rinaldo Karlsson och jag är säkert överens om det mesta när det gäller tobakens allvarliga skadeverkningar. Rinaldo Karlsson tog också upp att regeringen kommer att komma med direktiv när det gäller den indirekta reklamen. Men hur ser Rinaldo Karlsson på fenomenet att vi i dag faktiskt tillåter reklam i facktidskrifter, där man alltså kan göra helsidesreklam för tobak? Jag tycker att man egentligen borde ta tag i den frågan först. Men man kanske kan köra det här med tobaksreklam och indirekt tobaksreklam jämsides. Har Rinaldo Karlsson fått några signaler om att man tänker skärpa bestämmelserna när det gäller den vanliga reklamen?
Fru talman! Vi vill nu gärna se hur det blir med den här typen av reklamförbud. Vi har sett att det förekommer missbruk med reklamen, informationen eller vad man vill kalla det i närheten av själva försäljningsställena. Där tycker vi att man inte har gjort vad vi hade tänkt oss, så där är vi beredda att skärpa bestämmelserna. De tidningar Thomas Julin pratar om tycker jag personligen inte heller om. Där står jag honom närmare än högern.

Fru talman! Det råder ingen tvekan om att de senaste årens olika beslut i tobaksfrågan på ett mycket tydligt sätt har markerat det allvar med vilket riksdagen ser på tobaksrökningen, både från ett folkhälsoperspektiv och som en miljöfråga. Såväl förbudet mot direktreklam som 18-årsgränsen har visat vår beslutsamhet i fråga om att vilja minska skadeverkningarna och det mänskliga lidande som tobaken utan tvivel förorsakar. Att just när det gäller ungdomen med lagstiftningens hjälp backa upp den attitydförändring mot tobaken som dessbättre på senare år har kunnat noteras har naturligtvis både varit bra och angeläget. Men det här får naturligtvis inte, fru talman, innebära att vi nu slår oss till ro och tror att problemet på något sätt är på väg att lösas. Det vore naivt. Det finns bakom tobaken, det vet vi alla, mycket stora ekonomiska intressen som säkert kommer att försöka finna nya och ännu mer raffinerade metoder att sprida sina produkter. Den s.k. förtäckta reklamen, med varumärkesnamn och andra kännetecken som associerar till tobaksrökning på produkter av annat slag, är väl ett bra exempel på det. Det är klart att marknadsföring, dvs. reklam, vare sig den är förtäckt eller öppen påverkar konsumtionen av tobak, både vad gäller den totala volymen och vad gäller marknadsandelarna. Det är självklart att tobaksindustrin inte bara bryr sig om marknadsandelarna, utan man vill naturligtvis också få en högre konsumtion. Det ligger bakom varje affärsdrivande verksamhets syfte. Frågan är om man på något sätt kan komma åt den förtäckta reklamen med lagstiftningens hjälp. En utredning pågår nu, och det skall komma ett förslag i den här frågan. Jag tycker att det är viktigt att man försöker hitta en rimlig lösning på problemet. Här tror jag att trendsättningen kommer in i bilden. Reklam handlar inte bara om att sälja en viss produkt. I moderna tider handlar det också om att skapa trender och att försöka påverka trender. Tobak och alkoholkonsumtion är typiska exempel på sådana områden där trendsättningen är mycket betydelsefull för dem som vill öka konsumtionen, liksom naturligtvis för oss som vill arbeta i motsatt riktning och minska den. Det är på många sätt bra med 18-årsgränsen. Frågan om tobaksautomaterna har tagits upp. Jag tycker att det är de som säljer tobak som har skyldighet att se till att man inte säljer till dem som är under 18 år, oavsett på vilket sätt det sker, om det är via automater eller direkt över disk. Det ligger i detta ansvar. Kan man inte hantera automater med det ansvaret får man naturligtvis ta bort dem. Det torde litet grand vara svar på det Chatrine Pålsson tog upp. Det finns inte alkohol i automater, säger hon. Nej, de som säljer alkohol vet ju att de med automater inte kan klara de regler som gäller för alkohol. Det naturliga är att om man inte kan hålla de regler som gäller, kommer automaterna att försvinna. Rökfria miljöer är också oerhört viktigt. Det har blivit mycket bättre på det området genom den nya lagstiftningen. Men jag tror att man också här får akta sig för att vara alltför detaljerad. Det är viktigt att man följer upp frågorna och ser till att kommunerna lever upp till sitt tillsynsansvar, så att de regler som nu gäller följs. Gör de inte det får man naturligtvis vara beredd att korrigera. Men jag tror att det har tagit litet tid för dem som är berörda att genomföra detta. Kommunerna har inte varit tillräckligt snabba på att bygga upp en tillsynsverksamhet. Det finns många inom kommunerna som fortfarande träter om vilken av nämnderna som skall ha tillsynsansvaret. Vi måste ge dem litet tid för det här. Men klart är att det har blivit betydligt bättre på det här området än det har varit tidigare. Slutligen skulle jag, fru talman, vilja ta upp en liten sak till. Det är en paradox må jag säga att vi samtidigt som vi med olika medel och betydande resurser inom landet försöker bekämpa tobaksrökningen betalar uppemot ett par hundra miljoner kronor om året med svenska skattemedel till tobaksodlingar i Sydeuropa. Det här är ju någonting som har markerats och påpekats vid flera tillfällen. Det togs också upp från svensk sida vid EU:s ministermöte i januari. Jag tycker att det ånyo bör understrykas, och det har också utskottet gjort i sitt betänkande, hur viktigt det är att vi inom EU verkar för att den här paradoxen på något sätt kan upphöra. Fru talman! Det har alltså gjorts väldigt mycket på det här området på senare år. Det har fått bra effekt. Trenden har svängt, även om det tyvärr fortfarande inte har märkts i samma utsträckning bland ungdomen. Men det är ändå en mer positiv trend. Det har också märkts för icke-rökare. De behöver inte på samma sätt bli besvärade av rökningen. Det här är naturligtvis bra, men som jag sade förut får det inte innebära att vi slår oss till ro. Än finns säkert en hel del som kan göras, och bland detta som kan göras finns naturligtvis möjligheten att utvidga reklamförbudet. Hur det blir med det får vi återkomma till när regeringen har lagt fram sitt förslag.

Fru talman! Vid fredagens EU-nämndsmöte förankrade arbetsmarknadsminister Margareta Winberg ett skarpt avståndstagande från det holländska ordförandeskapets planer på att diskutera en samordning av sysselsättningspolitiken inom EU. Nu närmast skulle man ta upp frågor om sänkt löneskatt och en förändring av socialförsäkringssystemen så att de blir mer sysselsättningsvänliga. Jag påpekade då att detta var väldigt konstigt för ett parti och en regering som säger sig vilja förvandla EU till en sysselsättningsunion. Jag sade också att en anpassning blir nödvändig antingen vi går med i EMU eller inte. Nu har det visat sig att andra krafter i kanslihuset säger att regeringen står fast vid att det behövs en samordning av sysselsättningspolitiken i EU. Det aktuella ministerrådsmötet hålls inte förrän i morgon, och jag vill därför fråga statsministern: Vilken linje kommer Margareta Winberg då att företräda, den hon har förankrat i EU-nämndens majoritet eller raka motsatsen?
Fru talman! Diskussionen handlar om den grundläggande motsättningen mellan högern och vänstern i Europa om huruvida det går att utnyttja EU för att bättra på sysselsättningen eller inte. Denna debatt har vi haft också i Sverige. Vi socialdemokrater har drivit kravet på en sysselsättningsunion, ett särskilt kapitel i fördraget, övervakningsmöjligheter gentemot länderna och stimulans till utbyte av erfarenheter i politiken. Sedan vet Lars Tobisson såväl som jag och alla andra att en del konservativa regeringar vill gå fram när det gäller sysselsättningen på ett visst sätt som vi aldrig kommer att kunna acceptera, exempelvis genom att våldsamt öka löneskillnaderna. Den typen av samordning vill vi inte vara med på. Däremot vill vi driva vår politik och det som traditionellt är svenskt, och det har Margareta Winberg givit uttryck för.
Fru talman och herr statsminister! Nu var det faktiskt så att Margareta Winberg skarpt markerade att hon inte vill veta av någon samordning av sysselsättningspolitiken inom EU. Jag vet inte om hon förleddes av sitt motstånd mot EMU och tolkade detta som en följd av samarbetet inom EMU. Det kan också ha varit så att hon inte gillar den samordning och den inriktning som statsministern och hans företrädare själva har varit om att bekräfta, nämligen att man skall arbeta för de s.k. Essenrekommendationerna, däribland en sänkning av löneskatterna. Vilken är den rätta förklaringen till detta uppträdande? Min fråga kvarstår också: Kommer statsministern att ge ändrade direktiv så att arbetsmarknadsministern handlar tvärtemot det hon förankrade i EU-nämnden i fredags?
Fru talman! Lars Tobisson försöker åstadkomma en konflikt som inte finns. Går man till t.ex. Essendirektiven hittar man allmänt hållna synpunkter på vad man bör göra. Att exempelvis reducera löneskatterna kan mycket väl motsvaras av att man i ett land ger generella stöd till dem som nyanställer. Vi har haft ett sådant försök i Sverige med sänkta arbetsgivaravgifter. Det viktiga är ju att vi utformar åtgärderna utifrån nationella erfarenheter och värderingar och att vi inte låtsas som om det inte finns en motsättning mellan höger och vänster ute i Europa. Lars Tobisson tror att vi skall kopiera någon slags moderat politik här i Sverige därför att detta bedrivs på andra ställen i Europa. Det blir det ju inte fråga om. Om vi däremot kan påverka Europa att exempelvis satsa mer på en aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning och regionalpolitik tror jag att det är bra för sysselsättningen. Det blir samma gamla dragkamp ute i Europa som det har varit i Sverige mellan höger och vänster. När vi säger att vi vill samordna och utveckla menar vi nog inte riktigt samma sak som det Lars Tobisson lägger in i begreppet. Så enkelt är det.
Fru talman! Statsministern smiter undan här. Det var inte fråga om hur politiken skall samordnas utan huruvida den alls skall samordnas. Där har alltså arbetsmarknadsministern i EU-nämnden förankrat en ståndpunkt för Sveriges regerings del som går ut på att man inte skall samordna enligt det förslag som det holländska ordförandeskapet har lagt fram. Vad kommer nu statsministern att göra? Är det denna uppfattning arbetsmarknadsministern kommer att företräda i morgon, eller har statsministern givit andra besked om vilken linje som skall vara den svenska, alltså en linje som inte är förankrad i EU nämnden? Är det inte egentligen besvärligt detta att ha ett statsråd som inte vill vara med i EU, och av detta lockas att direkt gå emot det som är svensk politik? Den kan vi stå för båda: Sysselsättningspolitiken skall vara en nationell angelägenhet, men den skall kunna samordnas inom ramen för EU:s arbete.
Fru talman! Jag tror faktiskt att Lars Tobisson skall vara litet varsam med orden. Först säger han att det skall vara en nationell angelägenhet, och sedan skall detta samordnas "inom ramen för". Det hela handlar ju om detta: Skall det samordnas eller skall det analyseras? Vi har hela tiden värjt oss emot den typ av tolkning som Lars Tobisson och Moderaterna gör av exempelvis begreppet flexibilitet. Ni moderater vill ju tolka Essenslutsatserna som om flexibilitet gällde ökade löneskillnader, och vi vill tolka dem som att arbetskraften skall bli mer flexibel därför att den blir bättre utbildad och mer kompetent. Margareta Winberg är en mycket erfaren politiker, och hon kommer minsann inte att behöva ha några ytterligare direktiv. Den här debatten klarar hon ut lika bra i Bryssel som hon gjorde i EU-nämnden.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en följdfråga i sammanhanget kring Margareta Winberg, sysselsättningspolitiken och det möte som skall äga rum i morgon. Jag var med om den här diskussionen i EU nämnden. Det framgick av det holländska papperet att man var orolig för att EMU kommer att skapa även problem. Det finns alltså en växande insikt också inom de väldigt positiva länderna inom EU om att valutaunionen kommer att leda till problem. Margareta Winberg uttryckte en klar oro över att behovet av en harmonisering av skatter faktiskt skulle kunna leda till en sämre sysselsättningsnivå i Sverige och problem för Sverige allmänt sett. Kan statsministern instämma i denna oro?
Fru talman! I diskussionen om EMU börjar Europa successivt komma i fatt Sverige. Vi har haft en väldigt prövande och öppen attityd, och vi har vägt för och emot. Sverige har ofta beskrivits som avvikande från det europeiska mönstret. Så är det ju ingalunda. Alltmer diskuterar man ju i Europa - medborgare emellan, fackliga företrädare emellan och näringslivsföreträdare emellan - vad som är bra och vad som är dåligt med EMU. Och i det perspektivet, om det leder fram till krav, vilket jag sade för ett år sedan, på exempelvis en gemensam finanspolitik och harmoniserade skatter, som Peter Eriksson pekade på, ja då är det ju någonting helt annat vi ser framför oss än en enkel union kring valutan, en enkel union som bara innehåller en central europeisk riksbank. Då ser vi framför oss en utveckling av den europeiska unionen mot mer av överstatligt beslutsfattande också om ekonomisk politik, och Peter Eriksson vet ju att de flesta svenskar inte vill vara med i den typen av sammanhang. Det är bra att detta diskuteras och reds ut innan vi hamnar i det läge då vi står inför beslutsfattandet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Men jag frågade också om statsministern kan hålla med om analysen att en harmonisering av skatterna vore ett problem för Sverige, inte bara därför att många i Sverige tycker att det är ett problem, utan rent sakligt också därför att det skulle vara negativt för sysselsättningen i Sverige och skada svenska intressen.
Fru talman! Jag vet åtminstone några skatter som det från svenskt perspektiv skulle vara en fördel om de blev harmoniserade, exempelvis miljöskatterna. Det vore väldigt bra om Europa i övrigt kunde ha samma typ av skattepolitik. Men om vi skall behöva reducera våra ambitioner på det området därför att vi skall anpassa oss till en europeisk nivå som vi inte gillar, är det inte bra. Det är miljöpolitiken. Det välfärdssamhälle vi har byggt upp grundar sig på ett högt skatteuttag. Om det skatteuttaget skulle harmoniseras till något slags gemensam nivå i Europa kommer vi att få överge en del av den välfärdsmodell vi har byggt upp. Det vill vi inte. Så där kan jag gå igenom område för område. Om man sedan kommer in på kapitalskatterna märker man att det kanske skulle vara väldigt gynnsamt om vi fick en harmonisering i Europa, därför att det i dag finns några som är free riders, som ligger utanför systemen och som attraherar kapital just därför att de har väldigt gynnsam kapitalbeskattning. Det gäller exempelvis Luxemburg och kanske Österrike. Det är alltså mycket sammansatt. Plus och minus vägs mot varandra. Jag tycker att det viktigaste för svensk del är att säga att vi riskerar den typ av välfärdssamhälle vi har byggt upp om vi får en europeisk harmonisering av skatterna. Det är skäl nog för mig att vara utomordentligt skeptisk.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Statsministern sade den 10 januari 1995 att den som är satt i skuld är icke fri, att den som tvingas låna till sina löpande utgifter blir beroende av långivaren. Fortsättningsvis säger statsministern att detta gäller såväl statsfinanserna som enskilda personer och enskilda hushåll. Men nu är det så att låginkomstpensionärerna tvingas sätta sig i skuld för att kunna hämta ut sin medicin. Låginkomstpensionärer uppger att de måste låna pengar till sitt uppehälle. Alltfler tvingas gå till pantbanken för att få råd med sina löpande utgifter och sin konsumtion. Svenskarna häftar i skuld till landstingen därför att de inte har haft råd att betala för sjukbesöken.
Fru talman! Egentligen skall socialministern svara på frågan, eftersom hon alldeles nyss har presenterat ett förslag till det grundläggande skyddet i ekonomiskt avseende i samhället. Men låt mig politiskt få resonera omkring ambitionen att göra den gemensamma kassan skuldfri och vilken betydelse det har för den enskilde individen. Det är väldigt många människor i vårt land som lever ett bra liv, därför att vi har utjämnat inkomstskillnader. Det har vi lyckats med därför att vi har använt oss av sociala försäkringar, vettiga pensionssystem och en vård och omsorg som ges inte utifrån plånbokens tjocklek utan utifrån behov. Allt detta är i sin tur beroende av att vi i grunden har en offentlig ekonomi som är i balans, att vi inte lånar till det. Där är vi nu. Det tuffa jobbet har vi gjort. Vi har räddat välfärdssamhället i den delen. De krav som Ulla Hoffmann nu reser kan vi börja möta, just därför att vi inte är beroende av långivarna. Men det har varit tungt att komma dit, och ibland rätt ensamt, Ulla Hoffmann.
Fru talman! Jag delar statsministerns uppfattning om socialförsäkringarnas betydelse och den generella välfärdens betydelse. Det har ju utlovats ett antal miljarder. Med den budget som vi hade skulle människor inte ha behövt lida så mycket som de nu har gjort. Jag har inte riktigt fått svar på min fråga om hur t.ex. låginkomstpensionärerna, som i dag måste låna för att kunna betala medicin, skall klara sig. Kommer den lösningen i vårpropositionen, eller får de vänta längre?
Fru talman! Vi föregriper inte vårpropositionen under frågestunden. Den presentationen kommer så småningom. Jag vill också erinra om att det finns tak vad gäller kostnader för läkemedel. Det känner riksdagen till. Det är litet vanskligt, som Ulla Hoffmann gör, att säga att om man hade följt ett annat budgetalternativ, sparat litet mindre eller sparat på ett annorlunda sätt skulle allting ha sett så oändligt mycket ljusare ut. Det kan vi diskutera oändligt länge. En sak är säker: vi vet att vi nu har kommit så långt att vi har greppet om de offentliga finanserna, grunden för välfärdssamhället. Ja, vi har höga skatter i Sverige. Vi har också ett stort välfärdssystem. Men våra inkomster och våra utgifter är i balans. Vi bestämmer över det själva. Det är ni som sitter i den här lokalen som har att förfoga över besluten, inte marknadens krafter. Den frihetskampen har vi genomfört, och i den meningen var det viktigt att framhålla att den som är satt i skuld är icke fri. Om vi inte hade klarat den här första kampen mot marknaden och marknadens krafter när det gäller statens skuldsättning skulle oändligt många fattiga människor i vårt land ha suttit väldigt trångt till framöver. Det är för deras skull vi har gjort det. När resurserna återvänder kommer fördelningspolitiken naturligtvis att stå i centrum för en socialdemokratisk regering.
Fru talman! Min fråga föranleds av statsministerns svar. Vi tror inte längre på att klyftorna är så små. De ökar ju för varje dag mellan rika och fattiga i vårt land. Det händer redan i Sverige att man nekas sjukvård om man inte kan betala - för att inte tala om alla som inte har råd att gå till doktorn eller ens lösa ut sin medicin. Vi har också varit med på att spara - det är ingenting som strider mot våra idéer. Men genom det sparande som har skett nu har man övervältrat en stor del på kommunerna, genom socialbidragen, så nu går kommunerna på knäna. Vad tjänar landet på det?
Fru talman! Den kommunala utvecklingen är en spegling av statens ekonomi. Den kommunala utvecklingen ligger något år efter staten när det gäller tillfrisknande. Det ser man av de redovisningar som har gjorts i dagarna. Också där är vi nu snart tillbaka i ett läge då kommunerna inte behöver låna för att få sin verksamhet att gå runt. Det här är grundläggande. Det är möjligt att Ragnhild Pohanka inte tror på detta, men vi som har haft att ta ansvaret för de välfärdssystem som i grunden gäller inte bara sjukvård och äldreomsorg utan också sociala försäkringar har aldrig kunnat bortse från detta enkla samband. Vi är fria att ta de besluten om vi har ordning och reda i våra finanser. När det sedan gäller beskrivningen av sjukvården är det bättre att socialministern svarar på den frågan.
Fru talman! Det är klart att man måste spara, och det måste kommunerna också. Men en stor del av den sanering som har skett i statsekonomin har vältrats över på kommunerna. Det var det jag värjde mig emot. Man får då ta ansvar för de människor som är utanför systemet. Det är ungefär 800 000 i Sverige i dag som är helt eller delvis utanför systemet. Det är de som har det sämst, som får gå till socialtjänsten och be om pengar. Det är då staten som har haft för hög fart med nedskärningarna och besparingarna, och då har det gått över på kommunerna. Det var det jag menade.
Fru talman! Det sker ingen sådan övervältring på kommunerna i form av sparprogram. Däremot lider kommunerna ohyggligt av arbetslösheten och de problem som är förknippade med den utvecklingen. Där har man framför allt på socialbidragssidan sett en ökning av kostnaderna. Våra möjligheter att pressa tillbaka arbetslösheten stiger ju med fallande räntor, med bättre ordning i ekonomin och med ökad tillförsikt omkring vår förmåga att hantera det här framöver. Det pressar rimligen tillbaka arbetslösheten. Det är också rimligen det bästa som kan hända för kommunernas ekonomi. Det är ingen besparing gjord på de direkta statsbidragen till kommunerna. Det har varit viktigt för oss. Vi kommer snart att stå inför en vårproposition, där vi har ett utrymme för att göra en del satsningar på kommunal verksamhet. Det kan vi göra just av det skälet att vi nu har fått ordning på ekonomin. Det har inte skett gratis. Det har många gånger skett efter ett ganska stort motstånd, men det har varit en process som vi nu har gått igenom. Nu har vi återvunnit styrkan.
Fru talman! Min fråga ställs till statsministern. Vid gårdagens sammanträde i Göteborgs kommunstyrelse antog man en skrivelse som grund för en kommande uppvaktning. Det är majoriteten - socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister - i kommunstyrelsen i Göteborg som skriver bl.a. så här: Statsminister Persson har sagt att det genom omfördelningar i årets statsbudget skall kunna gå 6 miljarder kronor ytterligare till kommuner och landsting. Han har också sagt att en större del av det förväntade överskottet på 10 miljarder i 1998 års statsbudget skall kunna gå till skolan, vården och omsorgen. Men löftena är inte tydligt formulerade, och tidigare erfarenheter är att regeringen kan komma att backa från löftena om den högljudda högerkampanjen om sänkta skatter och minskad offentlig sektor som nu pågår tar överhanden i opinionsbildningen. I denna situation har det mycket stor betydelse att kommunen klargör den allvarliga situationen för regering och riksdag. Det är absolut nödvändigt att minst de utlovade 6 miljarderna kommer fram. Jag undrar om statsministern redan i dag kan ge besked till Göteborgs kommunstyrelse i frågan om de
Fru talman! Vi kommer tillbaka i vårpropositionen, som jag sade, den 15 april. Däremot tycker jag nog att den kommunstyrelse i landet som har minst anledning att tvivla på regeringens förmåga att hantera en vettig fördelning kommunerna emellan borde vara Göteborgs kommunstyrelse. Man har via det kommunala skatteutjämningsbidraget, som är en ny konstruktion från 1995/1996, fått i storleksordningen en frisk miljard långsiktigt i äkta pengar varje år. De har dessutom fått engångsbelopp på 500 miljoner kronor. Göteborgs kommun är en av de kommuner som har fått mest stöd, tillsammans med Malmö kommun, från regeringen. Det har varit en omfördelning landets kommuner emellan. Vi vek oss inte vid det tillfället för högeropinionen. Vi lär inte göra det nu heller.
Fru talman! Jag vet att statsministern vet att situationen ändock är oerhört allvarlig i Göteborg. Denna skrivelse tror jag uttrycker alla kommuners åsikt. Man har redan i många kommuner börjat planera för de 6 miljarderna. I och med att man räknar med pengarna är det allvarligt om de inte kommer i vårbudgeten. Andra ministrar har varit mer svävande just på den punkten. Det är väldigt bra om statsministern nu kan ge ett klart besked inte bara till Göteborg utan till alla kommuner. Kommer de 6 miljarderna?
Fru talman! Åsbrink väser till mig att det inte är sant. Det kan vi väl stryka under. Jag vet inte varför Johan Lönnroth tycker att det är viktigt att sprida ytterligare förvirring omkring detta. Vi har genom en stenhård politik lyckats åstadkomma balans i offentliga finanser. Eftersom vi är ett parti som står för den generella välfärden och kommunal verksamhet är det naturligt för oss att nu föra tillbaka de resurser vi kan till vård, omsorg och utbildning. De kommer, och de kommer i vårpropositionen. Återigen: Jag tror att Göteborgs kommun för första gången på mycket länge i fjol hade ett överskott i sitt bokslut. Det var resultatet av att vi i denna församling - i Sveriges riksdag - fattade ett klokt beslut omkring den kommunens ekonomiska ställning. När man vänder sig till regeringen och förväntar sig ytterligare insatser skall man komma ihåg vad som har gjorts tidigare. Det höll förra gången. Det håller igen.
Fru talman! Statsministern säger att man har grepp om ekonomin. Ibland undrar jag varför centrum i politiken inte är den enskilda människan. Det därför det är så bra att Göran Persson är med i denna frågestund. Margot Wallström har ansvar för Socialdepartementet, men det finns ju andra departement där man har gjort oresonliga besparingar som har drabbat samma människor som har drabbats av stora ekonomiska förluster. Jag undrar varför Göran Perssons regering inte någon gång har gjort en plan på hur dessa människor drabbas totalt sett. Det kan möjligtvis synas som om besparingarna inte är så farliga en och en, men tillsammans blir de tunga. Om Göran Perssons regering har den enskilde människan i centrum borde man ha gjort det. Till sist vill jag fråga: Anser Göran Persson att man i allt har gjort de riktiga prioriteringarna fördelningspolitiskt när man har suttit i regeringen?
Fru talman! På den sista frågan vill jag svara nej. Det vore orimligt att begära att allt det vi har gjort skulle ha blivit rätt. Det var ett ohyggligt utgångsläge vi hade sedan Chatrine Pålssons partivänner hade lämna regeringen. Det har vi kämpat och slitit med, och nu har vi fått ekonomin något så när på rätt köl. Om Chatrine Pålsson tittar i budgetpropositioner och i andra dokument ser hon att där alltid öppet redovisas fördelningspolitiska studier. Vi är väldigt angelägna om att det som är grundtanken med välfärdssamhället, nämligen en rättvis fördelning, inte äventyras. Det är därför vi har byggt upp skola, vård och omsorg gemensamt. Det är därför vi har stora sociala försäkringar. Det är därför vi har ett stort pensionssystem. Det finns hela tiden anledning att vara på sin vakt. En första åtgärd vi nu vidtar, som är en justering av ett tidigare beslut och som hänger ihop med det synsättet, är att vi återigen höjer ersättningen i akassan till 80 %.
Fru talman! Det är väl gott och väl att ni skall försöka höja a-kassan till 80 %, Göran Persson, men det debatterades mycket att ersättningen skulle vara 90 % när socialdemokraterna tog över makten. Det är faktiskt ett minimikrav att ersättningen höjs till 80 %. Jag vill fråga Göran Persson om regeringen aldrig gör några beräkningar innan man lägger fram förslag. Efteråt, när människor har drabbats, är det så dags! Vi vet hur många familjer som i dag är förtvivlade och gråter över sin situation på grund av att de tvingas ifrån sina små villor därför att bostadsbidragen har sänkts så kraftfullt. Det är väldigt allvarligt att så många enskilda människor i dag drabbas och mår dåligt. För dem är det kanske ingen tröst att man står i riksdagens kammare och säger att man har grepp om situationen. För många människor gäller det i dag, i morgon och i övermorgon.
Fru talman! Jag vet inte, Chatrine Pålsson, om partinitet ibland tar överhanden när frågorna ställs, men visst var väl villan och de förändringar i bostadsbidraget som har diskuterats ett väldigt illa valt exempel. Vad tror Chatrine Pålsson gällde i svenska hem vid den tidpunkt när Pålsson och kompani drev upp räntorna till 500 %? Hur var det att äga en villa då? Hur var det att vara ung familj med knappa ekonomiska omständigheter och se bostadskostnaderna gå rakt upp i skyn därför att det bedrevs en slapp ekonomisk politik där man inte tog hänsyn till effekterna? Det var så det var. Om man tänker bort detta - det betyder ingenting - är det klart att man kan ställa den typ av frågor som Chatrine Pålsson har ställt. Men för oss som har fått rätta till det hela och levt med det arbetet dygnet runt i ett par års tid är det faktiskt ganska bra att kunna konstatera att just de som bor i villor tillhör de verkligt stora vinnarna i den fördelningsstudie vi gör. Nu gäller det också att tänka på hyresgästerna. Tänk om ni hade tänkt litet på villaägarna, Chatrine Pålsson, när ni hade chansen att påverka politiken, och på alla egna företagare som gick i konkurs.
Fru talman! Jag har en fråga till Margot Wallström. I juni 1993 beslutade EU att införa ett förbud mot kosmetikatester på djur. Detta skulle genomföras 1998. Samtidigt skulle det inträda ett försäljningsförbud för sådana produkter. Nu vill kommissionen skjuta på själva genomförandet av beslutet på obestämd tid. Man säger att skälet till detta är att det skulle strida mot GATT avtalet. Samtidigt uttalar sig jordbruksutskottet i Sverige och menar att det är en mycket viktigt fråga och att det inte är etiskt försvarbart att utsätta djur för lidande vid framställning av kosmetiska produkter. Eftersom det inte sker någon testning i Sverige är detta en fråga för EU och eftersom man inte vet under hur lång tid detta kommer att pågå - det är ju obestämt - är min fråga till ministern: Hur kommer Sverige att agera i denna fråga?

Fru talman! I det ursprungliga direktivet står just det ministern redogör för, att man skall kunna skjuta upp det med två år. Men den senaste uppgiften är att kommissionen nu har fattat ett beslut om att skjuta upp hela direktivet på obestämd tid. Tydligen är det inte så, enligt ministern.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

Min fråga till Erik Åsbrink är: Kan finansministern lova att vårpropositionen kommer att innehålla konsekvensanalyser i jämställdhetsperspektiv?

Fru talman! Finansministern tycker att jag som jämställdhetsminister skall svara på frågan. Göran Persson har i regeringsförklaringar talat om att alla förslag skall analyseras i ett könsperspektiv. Det skall också ske. Den processen går olika fort i olika departement, och vi har blivit olika duktiga på att ta fram könsuppdelad statistik. När vi har blivit riktigt bra på det kommer alla förslag att kunna analyseras i ett könsperspektiv.
Fru talman! Att jag ställde frågan till Erik Åsbrink beror på att vi har fått besked om att varje departement har det här ansvaret. Regeringens skrivelse om jämställdhet behandlades i förra vecka i riksdagen. Då avslogs en reservation där man krävde jämställdhetsanalyser i varje proposition. Det skrevs från majoritetens sida att man utgick från att sådana analyser i fortsättningen kommer att ingå i alla propositioner. Jag menar fortfarande att Erik Åsbrink måste kunna lova att detta kommer i vårpropositionen, eftersom detta handlar om hans ansvarsområde och hans departement.
Fru talman! Det är Ulrica Messing som är ansvarig för jämställdhetsfrågorna i regeringen. Jag kan säga att jag tänker ge henne mitt fulla stöd i arbetet att utveckla analyserna och redovisningarna på detta område. Jag kan lägga till att det finns mycket kvar att göra inom Finansdepartementet. Jag har under det senaste halvåret utsett tre kvinnliga cheftjänstemän, så jag har ändå tagit vissa steg i riktning mot ökad jämställdhet. Tack!
Fru talman! Kan finansministern verkligen mena att utseende av kvinnliga politiska medarbetare innebär att man har jämställdhetsaspekt i de förslag som läggs fram från Finansdepartementet? Jag utgår från att även männen klarar av sådant om man bara inriktar sitt arbete på det. Jag hoppas att finansministern kan utlova allas stöd i hela Finansdepartementet till Ulrica Messing så att vi får analysen i vårpropositionen.
Fru talman! Naturligtvis skall jämställdhetsperspektivet prägla såväl utnämningar som politiken och analyserna i övrigt. Det är ett ansvar som hela regeringen har, ett ansvar som alla anställda har oavsett om det är kvinnor eller män. Jag kan lova att vi skall utveckla oss på den här punkten. De fördelningspolitiska analyser som vi genomför innehåller bl.a. ett jämställdhetsperspektiv, det skall man inte glömma. Det är någonting som är mycket högt upp på prioriteringslistan och som vi lovar att vi skall arbeta vidare med.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Leif Blomberg. Sverige har under de senaste åren misslyckats med att ge arbete till flyktingar och invandrare. Det råder knappast någon tvekan om att Sverige håller på att få en underklass som i huvudsak är etniskt betingad. Kommunförbundet har i en rapport visat att de flesta flyktingar som kommit hit under 1990-talet inte lyckats få jobb utan ofrivilligt tvingats att leva på socialbidrag.
Fru talman! Jag vill inte riktigt hålla med om att vi har misslyckats med integrationspolitiken sett över tiden i vårt land, i vart fall inte i jämförelse med hur det ser ut i andra länder. Vi har varit befriade från allvarliga motsättningar mellan olika etniska grupper. Vi har inte haft några stora demonstrationer och sådant, utan vi har haft en relativt harmonisk tillvaro. Det innebär inte att det inte är problemfyllt i vårt land, visst är det det. Grunden till att det ser ut som det gör i dag är i väldigt mycket den arbetslöshetssituation som vi har i vårt eget land. Jag tänker inte gå närmare in på de generella åtgärderna och insatserna där. Vad vi däremot naturligtvis kan göra när det gäller att få en bättre fördelning och låta människor oavsett etnisk bakgrund komma i fråga för en rekrytering till ett arbete är att öka möjligheterna till en likabehandling så att alla får samma möjligheter. Det kan vi göra inte minst genom att påverka dem som har att fatta beslut om anställning, dvs. arbetsgivare hos staten, i landsting och kommuner samt privata arbetsgivare. I dag väljer arbetsgivare många gånger bort människor bara på grund av namnet. Man kommer aldrig i fråga. Där kan vi göra väldigt mycket mer. Till min stora glädje kan vi se att i varje fall fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna har börjat ta itu med dessa frågor på allvar. Jag tror att det på sikt kan leda till resultat. Men även vi här, socialdemokrater och andra partiföreträdare, har ett väldigt stort ansvar att påverka attityder och beteenden hos beslutsfattarna i vårt land som kan avgöra vem det är som skall ha vilket jobb.
Fru talman! Jag var väldigt noga med att inte nämna ordet integration. Jag har faktiskt ställt en fråga som gäller arbete. Jag vill gärna fråga Leif Blomberg om han kan tänka sig att i budgetpropositionen i april föreslå särskilda åtgärder som leder till att tusentals människor med invandrarbakgrund som i dag saknar jobb över huvud taget kan komma i kontakt med den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, men jag hörde inte riktigt vad som sades här. Högtalaranläggningen är litet konstig. För det första kommer vi till hösten att lägga fram en integrationsproposition. För det andra har vi tillsatt en utredare som skall se över lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet; detta som en del i arbetet med att motverka det dåliga och felaktiga beteende som alltför många beslutsfattare i vårt land har när det gäller rekrytering. Den typen av insatser och åtgärder arbetar vi i departementet för fullt med. Vidare kommer det, som sagt, en stor proposition till hösten. I vårpropositionen kommer naturligtvis också olika inslag och kraftfulla satsningar när det gäller att motverka och att få ned arbetslösheten samt att öka sysselsättningsgraden. Jag utgår från att detta kommer alla till del, oavsett etnisk bakgrund.

Fru talman! Vi har inte skjutit på propositionen gång på gång, Marianne Andersson! Från början var det tänkt att propositionen skulle läggas fram i mars, men av en rad olika skäl valde vi i stället september som tidpunkt för ett framläggande av den - den kommer också i september. Det är den allmänna politiken som på olika sätt skall hjälpa människor att få sina behov täckta i det svenska samhället. Enligt min uppfattning kan man se en icke obetydlig diskriminering. Där måste vi - Marianne Andersson, jag och alla andra - på olika sätt arbeta i syfte att påverka de attityder och beteendemönster som har utvecklats i det svenska samhället i och med att man väljer bort människor med konstiga eller icke typiskt svenska namn. På det sättet gör man det enkelt för sig i rekryteringsprocessen. Men samtidigt väljs kunskap och kompetens bort och människor kommer aldrig fram så att de kan synas. Jag tar gärna emot bra förslag och tankegångar från Marianne Andersson och Centerpartiet just för att underlätta det här arbetet och göra propositionen i september bättre.

Fru talman! Ja, det finns väldigt mycket att göra, inte minst när det gäller språket för dem som är nyanlända till Sverige. De behöver få lära sig svenska språket. Den språkutbildning som vi i dag har, sfi, kan säkert bli bättre än den nu är. Nyligen fick Skolverket in en rapport, som kommer att överlämnas till Utbildningsdepartementet. Där förelås sannolikt ett antal förändringar av sfi för att öka kvaliteten. Det tror jag är mycket bra. Det handlar också om utökade möjligheter till arbetsplatspraktik så att man får in en fot på arbetsmarknaden och så att man får bättre språkträning. Sådana insatser och åtgärder finns och dem tittar vi också på. Vi får väl se om vi kan utöka de insatserna och åtgärderna för att tidigare få effekter. Sådant här finns ständigt i våra huvuden när vi formar vår politik. Men, Marianne Andersson, det som är så svårt är att detta är en attityd och beteendefråga. Vi måste gå på dem som ute i verksamheterna har att fatta beslut. Det må vara i departement, i statliga verk och myndigheter, i kommuner och landsting eller i det privata näringslivet. Där kan Marianne Andersson, jag och många andra göra insatser genom att påverka arbetsgivarna så att de inte bortser från den betydande kunskap och kompetens som finns bland många av dem som kommit hit från andra länder.

Fru talman! I går fick vi propositionen om ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige. I propositionen saknas kultursektorn - en sektor som ekonomiskt inte betyder så mycket i jämförelse med sjukvården t.ex., men som betyder mycket i ett landsbygdslän som mitt hemlän, Skaraborgs län. Vi har aktiva länsinstitutioner inom kultursektorn. Vi har ett museum, en teater och ett bibliotek. Organisatoriskt kommer dessa att hänga i luften under ett antal år - en bit in på 2000-talet. Hade det inte varit bättre att vänta med hela förslaget tills regeringen var klar med beredningen av samtliga frågor som gäller det nya länet?
Fru talman! Det bedrivs nu en försöksverksamhet i fyra län. De försöksverksamheter som vi föreslår gäller det kommande västsvenska länet och det är det fjärde länet. I Skåne län och i Kalmar län finns kulturen med i försöksverksamheten. I regeringen har vi gjort bedömningen att den här försöksverksamheten är så stor att vi kommer att få ett underlag för den utvärdering som en särskild parlamentarisk kommitté skall göra och som ska avlämnas i oktober månad år 2000. Då är försöken i Kalmar län och Skåne län så omfattande att de kan bilda underlag för den utvärdering som den parlamentariska kommittén skall göra. Därför var det inte nödvändigt att utvidga den försöksverksamheten ytterligare.
Fru talman! Jag kan inte hålla med om det. Länen är ju väldigt olika. Vi kan inte jämföra Skaraborgs län med Skåne län när det gäller kulturverksamhet, eftersom skillnaden är mycket stor. Vi kan alltså inte applicera en utvärdering i Skåne län på Skaraborgs län, utan sådant här måste ske på varje läns villkor. Jag tycker att det är olyckligt att man dröjer med detta. I och för sig är jag inte särskilt förtjust i ett storlän, men om det nu blir ett sådant kan inte så viktiga frågor för allmänheten som ju kulturfrågorna är inte undanhållas. Det är dock vad som nu kommer att ske.
Fru talman! I Skåne län och i Kalmar län finns det teatrar, bibliotek och konsthallar och där finns musik. Vi kommer att få just den utvärdering som vi kommer att behöva för att kunna göra en riktig analys. De möjligheterna finns på nämnda ställen och kommer att finnas i kommande Västergötlands län. Den moderata gruppen i kommande Västergötlands län var över huvud taget emot all försöksverksamhet. Hade vi ha gått på den linjen, skulle detta alltså ha varit en akademisk fråga.
Fru talman! Det gäller proposition 108 om Västsverige. Det är en spännande tid som vi som bor i Västsverige går till mötes. Själv är jag från Bohuslän. Jag skulle litet grand vilja beröra demokratifrågorna i sammanhanget. När det blir ett större område, en större regional indelning, upplever många att avståndet mellan beslutsfattare och medborgare blir allt större. Hur kommer statsrådet att se till att dessa frågor följs upp? Kommer de att tas med i utvärderingen? Det finns ju olika lösningar när det gäller närdemokrati. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan, eftersom det är många som just nu tänker i de banorna.
Fru talman! Det är ju en viktig punkt som frågeställaren berör. Det bildas nu ett slagkraftigt län i Västsverige som kan möta framtiden. Men det är också viktigt att se till att avståndet mellan beslutsfattare och människor icke blir för stort. Därför har vi tillsatt en parlamentariskt sammansatt väststyrelse som har i uppgift att se på detta, vilket naturligtvis också utvärderingsgruppen kommer att göra. En orsak till att vi förlägger en försöksverksamhet till det nya västsvenska länet där en del frågor förs över från den statliga nivån till den regionala nivån - det gäller regionalpolitiken, det regionala utvecklingsansvaret och länstrafikanslaget - är att man skall få ett större inflytande över de frågor som berör människors vardag, och på så sätt vidgar vi demokratin.
Fru talman! Slagkraftighet är inte alltid lika med storskalighet. Det finns en stor opinion, inte minst i mitt hemlän Skaraborg, som är emot bildandet av ett storlän. Då är det viktigt - när vi nu befinner oss i den här situationen - att det görs en bra utvärdering av försöksprojektet. Min fråga är då: Hur skall man se till att demokratiaspekterna, som flera av oss här har berört, verkligen utreds på ett bra sätt? De olika viljorna i storlänet måste ju också få komma till tals så att båda dimensionerna - motståndare till och förespråkare för storlänet - blir tillgodosedda i utvärderingen.
Fru talman! Miljöpartiet kommer att ha en representant i utvärderingskommittén, som skall ledas av den nya landshövdingen i Hallands län, Karin Starrin. Jag föreslår att Annika Nordgren har en tät kontakt med sin partivän i utvärderingskommittén.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern som gäller en aktuell och principiell pensionsfråga, nämligen frågan om i vilken utsträckning privata pensionsförsäkringar skall påverka, dvs. sänka, den allmänna pensionen. I den stora skattereformen kom vi överens om att privata pensionsförsäkringar inte skulle sänka pensionerna via det särskilda grundavdraget. Vi kom också överens om att privata pensionsförsäkringar inte skulle påverka den kommande garantipensionen. Hedborg häromåret uttalade sig på ett sätt som av många tolkades så att hon menade att privata pensionsförsäkringar skulle sänka de allmänna pensionerna sade bl.a. statsministern i sin dåvarande egenskap av finansminister att så inte skulle vara fallet. De privata pensionsförsäkringarna skulle inte påverka pensionerna. Nu beslutade en riksdagsmajoritet i december i fjol att sänka många änkepensioner. Tiotusentals änkor kommer att få sänkta pensioner. Det beslutet innebär också bl.a. att privata pensionsförsäkringar skall sänka folkpensionsdelen. Frågan är då: Är det rimligt och konsekvent att privata pensionsförsäkringar sänker de allmänna pensionerna när det gäller änkepensionen men inte i övriga fall?

Fru talman! Jag tror att jag blir svaret skyldig. Vi närmar oss nu en diskussion som inte bara är av allmän karaktär utan också i allra högsta grad av teknisk karaktär. Jag rekommenderar Bo Könberg att ta upp frågan när socialförsäkringsminister Klingvall är närvarande, eftersom jag vet att hon är inläst på den.
Fru talman! Jag har full förståelse för att inte en minister och inte ens statsministern behärskar hela fältet. Därför försökte jag att låta bli att ställa den typen av frågor. Det gjorde jag inte heller den här gången, utan jag anspelade på ett uttalande som statsministern själv har gjort där han - som det uppfattades - mycket kraftfullt sade ifrån att privata pensionsförsäkringar ej skulle sänka den kommande garantipensionen. Sedan har statsministern varit ansvarig för en proposition till riksdagen som innebär att privata pensionsförsäkringar sänker folkpensionsdelen för tiotusentals änkor. Det var därför som jag ställde frågan till statsministern. Blir det ingen debatt i dag skall jag försöka ta upp frågan med någon annan.

Fru talman! Jag har varit på besök i Valboskolan i Färgelanda. Där fick jag uppmaningen: Du kan väl fråga Göran Persson hur det blir med jobben. Jag vet att ungdomarna är genuint oroliga. Nu gick dessa elever på högstadiet - det finns inget gymnasium i Färgelanda - så de har några år på sig. Jag förklarade för dem att det första som de skulle göra var att gå i gymnasiet. Men jag vill ändå förmedla denna viktiga fråga. Hur blir det med jobben i Färgelanda?
Fru talman! Jag skall nog passa mig för att göra en prognos just för Färgelanda. Men för ungdomar som i dag växer upp är det en sak som är säker: De som klarar sin utbildning och som skaffar sig inte bara gymnasieutbildning utan även högskoleutbildning har goda förutsättningar att vara med i yrkeslivet. De som inte fullföljer sin utbildning eller som misslyckas med den måste naturligtvis få allt stöd för att kunna komma igen och klara av sin uppgift. Annars hamnar dessa ungdomar i kläm. Jag hör inte till dem som är dyster när det gäller framtidens arbetsmarknad. Vi kommer att se nya jobb växa fram i nya sektorer som vi i dag kanske inte riktigt överblickar. Jag fäster stor tilltro till kraften i den ekonomiska omställningen och till utvecklandet av ett nytt energisystem. Där finns många nya jobb. Vidare tror jag att vi - precis som nu - kommer att ha väldigt många människor sysselsatta i industriell verksamhet. Det kommer också att vara många som arbetar med vård, omsorg och utbildning i framtiden. Sedan kommer säkert en diskussion om hur vi i framtiden skall t.ex. vidareutbilda oss, avbryta vår yrkesverksamhet för ett studieår. Det kommer säkert en diskussion om arbetstider och om pensionssystem. I den meningen befinner vi oss mitt i en brytningstid. Bara vi kommer ur den akuta krisen med hög arbetslöshet kanske vi får en helt annan typ av debatt om framtiden och jobben, och det gäller inte minst för ungdomarna i Färgelanda. Hälsa gärna tillbaka till dem!

Fru talman! Jag har en följdfråga till statsministern. Den handlar om de löften som regeringspartiet och regeringen vid olika tillfällen har utställt till unga människor. Under förra valrörelsen utställdes vallöftet att inga ungdomar under 25 år skulle behöva att gå utan jobb i mer än 100 dagar. Nu, två och ett halvt år senare har detta löfte inte infriats. I dag finns det 26 000 ungdomar som har gått utan jobb minst så länge. Ett färskare löfte är det som arbetsmarknadsministern gav till Sveriges gymnasieungdomar förra sommaren. Då sade hon: Nästa år skall alla gymnasieungdomar som vill få ett sommarjobb. Nu säger arbetsmarknadsministern att ungdomarna måste ha insett att detta löfte i själva verket bara var en målsättning och inget löfte. Hur tror statsministern att unga människor skall kunna ha förtroende för politiken och politiker när det är uppenbart att sådana här löften inte har någon täckning?
Fru talman! Detta är en viktig fråga som vi sliter med i regeringen, just nu hårdare än med någon annan fråga. Vi är självfallet inte till freds med utvecklingen. Vi har bakom oss ett år som har varit mycket sämre än vad vi trodde, ett år som har präglats av låg ekonomisk aktivitet i Sverige och i vår nära omvärld. Det har medfört att en del av de bedömningar som vi gjorde har visat sig vara felaktiga. Det innebär ju inte att man överger målsättningar och ambitioner. Vi skall naturligtvis göra vad vi kan för att leva upp till vår målsättning.

Fru talman! Vi kommer att komma tillbaka när det gäller ungdomsarbetslösheten i vårpropositionen. Men det är klart att det hade varit mycket enklare för oss att nå våra målsättningar om det hade varit en bättre ekonomisk utveckling under 1996 än vad som var fallet.
Fru talman! Det är uppenbart för alla och envar att regeringen inte har lyckats så bra med att lösa problemet med arbetslösheten som man hade väntat sig. Min följdfråga är då: Varför ställer man ut sådana löften om man inte är säker på att kunna hålla dem?
Fru talman! Varför skaffar man sig mål i politiken? Jag tror att det är därför att man vill någonting och att man vill driva politiken i en viss riktning. Om vi bara ställde upp mål som vi var säkra på att nå upp till, vore det meningsfullt. Vi plågas av arbetslösheten. Det är arbetarrörelsens viktigaste fråga. Vi är beredda att ta stora politiska risker när det gäller att pressa tillbaka arbetslösheten. En sådan risk har vi tagit när vi har satt höga mål för vår verksamhet. Det övergripande målet, att halvera den öppna arbetslösheten fram till sekelskiftet, är naturligtvis den stora utmaning som vi styr mot nu. Jag tror att politiken vore väldigt, väldigt fattig och dessutom utan liv, om vi avhöll oss från att ha ambitioner och målsättningar. För en socialdemokrat är arbetslöshetsbekämpning högsta ambitionen. Vi är beredda att ha djärva målsättningar på det området.
Fru talman! Det är bra att statsministern nu så tydligt uttalar sin oro över ungdomarna. Men jag vill ändå konstatera att 100 000 ungdomar i Sverige är socialbidragsberoende eller har motsvarande levnadsnivå. Har man inom regeringen utarbetat någon prognos för vad detta kommer att leda till i samhället på längre sikt? Det är väldigt lätt att säga till människor att de skall vidareutbilda sig. Men uppenbarligen är det en oerhört svår situation för ungdomar i Sverige.
Fru talman! Någon prognos har vi inte gjort. Men utan att behöva vara så oerhört djuplodande gör vi bedömningen att om vi inte löser problemet med ungdomsarbetslösheten, så får vi en grupp killar och tjejer, unga män och kvinnor, som aldrig kommer in i yrkeslivet och som fastnar i socialbidragsberoende, med allt vad det kan resultera i med utanförskap i samhället. Det är lätt att se de vådliga sociala följderna av arbetslösheten. Det är därför vi faktiskt sätter upp höga mål på det här området och försöker att nå dit. Ingen blir väl lyckligare än jag om vi lyckas nå dessa målsättningar. Jag kanske delar lyckan med de många pojkar och flickor som i dag vill ha ett jobb och som inte får det. Socialbidragsberoendet är ingen framtid. Det är ett skyddsnät för en akut situation som skall vara övergående. Vi måste komma ur den situationen.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 11 behandlas tandvårdsfrågor som i huvudsak handlar om konkurrensfrågor samt avvecklingen av amalgam som tandvårdsmaterial och avgifter inom barn och ungdomstandvård. Jag kan bara konstatera att just kunkurrensneutraliteten mellan folktandvården och privattandvården behandlas mycket styvmoderligt av utskottet. Jag beklagar detta, och vi moderater har därför reserverat oss på den punkten. Frågan om konkurrens i tandvården är av utomordentligt stor betydelse. Men utskottsmajoriteten visar inte något större intresse för denna fråga. Detta är mycket beklagligt. I vår reservation har vi angivit olika vägar för att råda bot på det missförhållande som faktiskt finns i dag när det gäller konkurrensen mellan folktandvården och den privata tandvården. I utskottsbetänkandet kryper utskottet på punkt efter punkt bakom den av Socialdepartementet tillsatta utredning som just i dagarna, jag tror t.o.m. att det var i går, blev offentlig. Det är den utredning som jag antar skall ligga till grund för en proposition från regeringen, där man har för avsikt att föreslå bl.a. att vår nuvarande tandvårdsförsäkring skall avskaffas. Det är ett olyckligt utskottsbetänkande. Det är ett olyckligt utredningsförslag. Men som ni känner till kommer en olycka icke alltid ensam. Tandvårdsförsäkringen skall avskaffas. Vad skall komma i stället? Det är inte lätt att begripa av det som kommit från utredningen. Jag kan bara konstatera, att om riksdagen skulle ställa sig bakom ett förslag som ansluter sig till vad utredningen har sagt, är jag övertygad om att det skulle få förödande konsekvenser för tandhälsan hos grupper i samhället. Jag tror också - och det är inte att överdriva - att det är dödsstöten för privattandvården. Fru talman! Det hjälper föga att man i utredningen nu föreslår etableringsfrihet för tandläkare och fri prissättning. Det finns nämligen ingen marknad längre för privattandläkare, och det finns heller inte mycket kvar att fritt prissätta. Förslaget går nämligen ut på att lägga i stort sett allt ansvar på folktandvården, främst när det gäller människor med ett stort tandvårdsbehov. Av den knappa miljard som nu finns kvar av den gamla tandvårdsförsäkringen försvinner mer än hälften i form av bidrag till landstingen, nya bidrag till verksamhet som i vissa fall är del av det ansvar som man redan i dag har. Det här kommer att snedvrida konkurrensen ytterligare. Ser man det utifrån utskottsmajoritetens ställningstagande i betänkandet är det mycket allvarligt. Vi kommer ingen vart. Jag vill fråga utskottsmajoriteten: Är den hantering av de knappa resurserna som man nu har aviserat i utredningen när det gäller tandvård, ett ansvarsfullt sätt att hantera dem på? Det är restriktioner och åter restriktioner, när det gäller både vårdgivare och patienters fria val. Det finns t.o.m. - hör och häpna! förslag om att den del som försäkringskassan skall kunna administrera, som är mindre än hälften av pengarna, skall utgå i form av en av staten fastställd timtaxa. Den som är påläst vet vad som hände i oktober 1996. Då införde man något som kallades ö-tax. Det gjorde man därför att man var starkt kritisk till timdebitering. Man ville ha bort timdebitering och införa styckepris i stället. Nu läggs ett förslag om timdebitering fram igen. Det är så man tar sig för pannan! Den omställningen av debiteringssystemet kostade förfärligt mycket pengar i oktober månad förra året. Det blev stora dataomkostnader för att ändra på det här. Det var pengar som skulle ha gjort väldigt stor och bra nytta inom tandvården, framför allt för dem som har stora tandvårdskostnader. Nu är man tillbaka igen. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt att hantera den knappa miljarden på det här sättet. Vad som också är mycket allvarligt är att man inte heller föreslår något generellt högkostnadsskydd. Det innebär alltså att om man är fattigpensionär och har knappt 4 000 kr i månaden, och om man har ett stort tandvårdsbehov men är "bara" gammal och frisk i övrigt och inte bor på sjukhem - om man alltså inte tillhör de särskilda grupper som stödet riktas till i utredningsförslaget - får man i stort sett betala hela tandvårdskostnaden själv. För mig är det fullständigt obegripligt hur man över huvud taget från utredningens sida kan lägga fram ett sådant förslag. Jag vädjar till socialdemokraterna att titta noga på utredningsförslaget innan ni godkänner det. Det här kommer nämligen att få stora konsekvenser för stora grupper som har ett tandvårdsbehov. Det är ett torftigt betänkande, jag vidhåller det. Även om det är torftigt inger det mycket stor oro, bland både allmänhet och tandläkare. Ingen är nöjd. När det gäller utredningsförslaget är inte ens tjänstetandläkarna nöjda - de som egentligen har vunnit i den här utredningen. I ett pressmeddelande, som jag kan ställa mig bakom, säger de så här: Den krympning av tandvårdsförsäkringen som följer av förslaget betyder att samhällets stöd utgör cirka en femtedel av vad det var för ett par år sedan. Sådana besparingar passerar inte obemärkt, utan gör oss tjänstetandläkare allvarligt oroade för tandhälsan. Särskilt oroande är situationen för s.k. särskilda patientgrupper, patienter med stora tandvårdsbehov, samt de ekonomiskt och socialt svaga som skjuter upp eller avböjer angelägen vård. De avslutar pressmeddelandet på följande sätt: Det vi mest saknar är ett stöd som underlättar för dem som har det sämst ställt att få hjälp till nödvändig bastandvård. Ingen är nöjd. Jag tycker att det är allvarligt. Om det nu skulle vara så olyckligt att den här utredningen skulle ligga till grund för ett nytt högkostnadsskydd, eller vad jag skall kalla det för, det är svårt att hitta ett bra namn, inom tandvården, så skulle det innebära att vi allvarligt riskerar tandhälsan i Sverige för stora grupper. Nej, tänk om! Det är olyckligt att utredningen blev försenad och att vi inte fick förslaget redan i början av februari. Då hade vi i utskottet kanske fått litet mer ledning än vad vi har fått. Nu har vi precis avlämnat vårt betänkande. Vi debatterar det här i riksdagen samtidigt som utredningens förslag kommer. Det innebär naturligtvis att man inte haft möjlighet att överväga förslagen. Det är också av det skälet som man upplever torftigheten i utskottets betänkande. Det här är olyckligt, men jag hoppas att vi får möjlighet att komma tillbaka till frågan och diskutera den igen. Jag vill i alla fall yrka bifall till vår reservation i betänkandet, reservation 1, mom. 1. Vi står självklart bakom våra reservationer 2 och 4, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till den första reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka samma farhågor för tandhälsan som Liselott Wågö gjorde med anledning av utredningsförslaget, Tandvårdsförsäkring i omvandling. Vi behandlar ju inte det i dag. Men eftersom vi behandlar tandvårdsfrågor och det borde ha kunnat påverka utskottets betänkande, vill jag ändå säga att det här förslaget innebär att vi inte kommer att ha någon tandvårdsförsäkring i Sverige. Det finns stor risk för att världens bästa tandhälsa, som svenska folket har, raseras. Det här betänkandet behandlar tandvårdsfrågor som enligt motionerna handlar om konkurrensneutralitet mellan den offentliga och privata tandvården, barn och ungdomstandvården och avvecklingen av amalgam. Jag kommer att beröra de två förstnämnda frågorna, där vi har reservationer. Fru talman! Som jag började med att säga har vi genom en mångårig satsning på förebyggande vård en bra tandhälsa i Sverige. Den är mycket god. Det gäller inte minst barn och ungdomar. Rapporter har kommit de senaste åren, och inte minst under de senaste dagarna, om att trenden vänder. Barnen har i dag återigen ett för stort antal kariesangrepp. Det har visat sig att barnen inte längre borstar sina tänder på samma vis som förut. Det är tandborstningen tillsammans med fluorbehandlingen som har lett till den goda tandstatus vi har haft i Sverige. Bland alla förebyggande insatser som har gjorts och görs i Sverige har man just när det gäller förebyggande vård inom tandhälsan mycket tydligt kunnat visa på resultat. Föräldrar och andra som har ansvar för barnen, exempelvis på dagis och i skolan, missar tydligen att lära ut hur man sköter sina tänder i dag. Det är kanske dags för Karius och Bakterus att komma in på scenen igen. Vi har i vår motion So280 anfört att det hälsovårdande arbetet måste fortsätta. Utskottet hänvisar till att arbetet pågår inom Regeringskansliet och anser motionen därmed besvarad. Vi anser att det inte räcker utan vi vill ha ett tillkännagivande om att det tandhälsovårdande arbetet måste fortsätta och intensifieras. Kunskaper om hur finns ju och resultaten är väl dokumenterade. Det gäller ju egentligen bara att se till att arbetet åter kommer i gång, och det snabbt. Fru talman! Folkpartiet anser att tandvården skall bestå av både en folktandvård och en privatpraktiserande tandläkare och andra privata vårdgivare. Valfrihet och konkurrens skall prägla tandvården. Det är bra både för kostnadseffektiviteten och för patienterna. Det är också viktigt att valfriheten även omfattar barn och ungdomar. Det är dåligt med det i dag. De allra flesta landsting låter inte barn och ungdomar välja tandläkare. De är enbart hänvisade till folktandvården, om de vill ha sin tandvård gratis, vilket lagen ger dem rätt till. Fem landsting gav barn och ungdomar den friheten under den förra mandatperioden. Två av dem har efter det att de fått en socialdemokratisk majoritet tagit bort den friheten fr.o.m. i år. I Stockholms läns landsting har den här valfriheten funnits i många år. I början var kostnadsutvecklingen ogynnsam, då man använde ett åtgärdsbaserat ersättningssystem. När man sedan 1993 övergick till ett s.k. per capita-system, en s.k. tandvårdspeng, har man kommit till rätta det problemet. Man har också en riskspridning för att beakta de privattandläkare som behandlar endast ett fåtal barn och ungdomar. Det finns alltså inga ekonomiska skäl att skylla på när man säger nej till barn och ungdomar som vill ha en tandläkare som inte är anställd av landstinget. Det skäl som utskottsmajoriteten anför mot att barn och ungdomar skulle få välja tandläkare är att det endast är folktandvården som kontinuerligt kan följa upp och åtgärda barns och ungdomars tandhälsa. Det uttalandet innebär att man underkänner alla privattandläkares vilja att ta ansvar för sina patienter, och det kan vi inte ställa oss bakom. Det är säkert många med mig som kan intyga att privattandläkare är mycket noga med att slå vakt om sina patienters tandhälsa. Fru talman! Folkpartiet anser också att en väsentlig fråga när det gäller konkurrensneutraliteten är den redovisningsteknik som används av landstingen samt vissa fördelar för landstingen vad gäller mervärdesskatt. En redovisning där folktandvården redogör för kostnader och intäkter hänförliga till barn och ungdomstandvården respektive vuxentandvården är rimlig. Konkurrensverket har tidigare också påpekat att en redovisning av denna typ skulle ge en bättre bild av kostnaderna och en bättre garanti mot underprissättning och även minskar riskerna för s.k. korssubventionering, dvs. att skattemedel till barn och ungdomstandvården används till att subventionera vuxentandvården. Vi anser därför att krav skall ställas på landstingen att genomföra en sådan redovisning. I momsfrågan har regeringen erkänt att det föreligger en otillfredsställande konkurrenssituation vad gäller momskostnader mellan privata och offentliga tandläkare. I betänkandet vill dock inte utskottets majoritet göra något uttalande utan utgår ifrån att regeringen i en proposition som skall komma senare i år skall vidta sådana åtgärder. Vi vidhåller dock att utskottet borde uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag för att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat tandvård. Fru talman! Vi har avgivit två reservationer, och jag står naturligtvis bakom dem, men jag begränsar mig till att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag står bakom båda mina reservationer vid det här betänkandet men yrkar bifall endast till reservation 6. Jag tänker ta upp amalgamfrågan. Vi i Miljöpartiet anser att avvecklingen av amalgam går för långsamt. Vi anser att frågan dras i långbänk. Om jag inte har alldeles fel, har amalgamet diskuterats i ca 15 år. Antingen är kvicksilvret giftigt, och då skall det bort skyndsamt, eller så är det ofarligt, och då kan vi ha det kvar. Jag tror att vi alla kan vara överens om att kvicksilver är giftigt. Samtidigt som man fortsätter att sätta in amalgam i våra tänder funderar Naturvårdsverket över hur man skall hitta en lämplig slutförvaringsplats för kvicksilver. I regeringsuppdraget står det: "Ett långsiktigt säkert slutförvar för kvicksilver kan innebära att avfallet måste förvaras i bergrum." Visst är det märkligt att vi i Sverige 1995 använde ca 1 000 kg kvicksilver i tandamalgam, som vi stoppar i våra tänder samtidigt som vi diskuterar en slutförvaring. Fru talman! Vi vill snarast se en amalgamavveckling som verkställs utan undantag. Vi anser också att det är viktigt med obligatoriska innehållsdeklarationer och med samma kontrollbestämmelser för tandvårdsmaterial som för läkemedel. Vi kan inte nöja oss med att det i vår kommer en rapport som kan komma att innehålla förslag om innehållsdeklaration för tandvårdsmaterial. Vi kan inte heller nöja oss med att det påbörjats ett arbete hos föreningen Svensk Dentalhandel med att skapa ett register för dentala material. Vi uppfattar det som ett frivilligt register. Vi vill se ett obligatoriskt register, och det är viktigt. När det gäller utbildningen på tandläkarhögskolorna vill jag peka på att de fortsätter att lära ut hur man använder amalgam, vilket vi anser rimmar illa med ett beslut om avveckling av amalgam. Vi anser därför att den undervisningen skall upphöra. Fru talman! Riksdagen har tidigare fattat beslut i syfte att underlätta för människor som av medicinska skäl måste byta ut tandlagningsmaterial inom tandvårdförsäkringens ram. Vi får nu rapporter om att det blir allt svårare för patienter att få hjälp via försäkringskassan. Vi anser att det enklaste sättet att lösa detta problem är att låta medicinskt motiverad tandvård inlemmas i sjukvården. Vi vidhåller vårt yrkande på den här punkten och hoppas att den arbetsgrupp som regeringen tillsatt för att utarbeta förslag till en förändrad tandvårdsförsäkring skall komma med ett positivt förslag, vilket vi menar innebär att patienter som inte tål tandvårdsmaterial skall behandlas inom sjukvårdens ekonomiska system.

Fru talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till reservation 3. miljoner kronor som regeringen avsatt för särskilda grupper bör 500 miljoner användas till denna allmänna försäkring. I dag kostar de särskilda grupper som regeringen hänvisar till runt 200 miljoner kronor. Även om man utvidgar denna grupp krävs knappast mer än 500 miljoner kronor för att särskilt värna om dessa mycket vårdkrävande patienter. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att högkostnadsskyddet skall konstrueras på ett mer rättvist sätt. Högkostnadsskyddet skall därför baseras på diagnosoch vårdbehov. Högkostnadsskyddet bör även i ett sådant system beviljas genom förhandsprövning. Vi anser att det inte är rimligt utan snarare kan vara farligt att inte se till att människor går till tandläkaren. Vi har redan fått rapporter om att allt färre brukar söka upp tandläkaren, och det är viktigt att vi ser till att göra uppföljning av hur de här kostnaderna inverkar på antalet läkarbesök. Vi har utvecklat detta i en annan reservation, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den. När det gäller specialisttandvården menar vi att det är viktigt att man snarast utreder detta. Vi anser att det som man i första hand bör utreda är att införa samma ersättningssystem som för sjukvården. På många sätt liknar ju specialisttandvården totalt sett sjukvården. Fru talman! Jag har många gånger frågat mig varför just den här aktuella lilla delen av kroppen skall ha en alldeles egen försäkring. Jag tror att en utvidgning bör ske i framtiden. Kroppen i övrigt täcks av en försäkring så långt ersättningssystemet räcker, men av gammal tradition har tandvården haft en egen försäkring. Jag tror att det vore klokt om vi funderade litet i dessa banor för att hitta lösningar som gör att människor som drabbas av en dålig tandhälsa även fortsättningsvis skall kunna få bot och behandling. Om vi skulle tycka att skötsel av den egna tandhälsan är något slags lyx, måste vi säga ifrån att det är så. I övrigt tycker jag att man bör diskutera nya lösningar som är mer riktiga och rätt i tiden. Kanske skall man diskutera att så småningom skapa ett annat system. Fru talman! Nu är vi där vi är. Sådana diskussioner tar tid. Det är fråga om attitydförändringar osv. Därför yrkar jag bifall till reservation 3.

Fru talman! En av de mer omdiskuterade frågorna i år är och kommer att vara tandvården. Vi hade en debatt så sent som strax innan jul, och då handlade det om budgeten för innevarande år. I denna debatten handlar det om att besvara motioner från allmänna motionstiden. Det har fattats ett beslut i riksdagen att fr.o.m. den 1 januari 1998 kommer statens kostnader för tandvård att vara ca 1 miljard. Samtliga subventioner i den allmänna tandvårdsförsäkringen kommer att slopas. Den miljard som framöver kommer att finnas till tandvård skall riktas till vissa grupper som till följd av sjukdom eller handikapp har särskilda tandvårdsbehov. Det bör dock tilläggas att den avgiftsfria tandvården för barn och ungdom kommer att finnas kvar som tidigare. Socialdepartementet tillsatte tidigare en arbetsgrupp som har haft till uppgift att belysa vilka grupper det är som kommer att få del av den nya omstrukturerade tandvårdsförsäkringen. Arbetsgruppen lade i tisdags fram sitt förslag, och detta kommer att ligga till grund för den proposition som vi kommer att behandla i riksdagen i höst. Fru talman! Konkurrens och etableringskontroll har haft sin givna funktion i ett system där vi har haft en, via skattemedel, subventionerad tandvård. När vi nu kommer att avveckla tandvårdsförsäkringen i dess nuvarande form, utgår utskottsmajoriteten från att regeringen kommer att uppmärksamma detta och tar de initiativ som visar sig motiverade för att upprätthålla sunda konkurrensförhållanden mellan privat och offentlig tandvård. Det finns i dag en väl fungerande organisation för barn och ungdomstandvården. Man har byggt en organisation inom landstingen som innebär att man har en kontinuerlig uppföljning av deras tandhälsa. Dessutom har landstingen i dag möjlighet att sluta avtal med annan om att utföra deras uppgifter inom barn och ungdomstandvården. Specialisttandvården är en fråga som bereds på departementsnivå, och vi är inte i detta läge beredda att föregripa den proposition som kommer i höst. Tillsynen och kontrollen av tandvården har stärkts i och med att den nya lagen om tillsyn över hälso och sjukvården trädde i kraft den 1 januari 1997. Enligt lagen skall Socialstyrelsens individ och verksamhetstillsyn omfatta all hälso och sjukvård inklusive tandvård oavsett driftsform. I tandvårdslagen har också införts bestämmelser om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Huvudsyftet med lagstiftningen är att förbättra och säkerställa hälso och sjukvårdens kvalitet och säkerhet för patienten. Fru talman! Vilket material som används när våra tänder lagas är en viktig fråga. Det är oerhört viktigt att forskning, utveckling och utbildning fortsätter med oförminskad kraft. Det är också viktigt att dessa går hand i hand så att vi inte får alltför många bakslag. Vad gäller avvecklingen av amalgam kan vi konstatera att vi inte har nått det mål som riksdagen satte upp för tre år sedan, men samtidigt kan vi se att vi kommit en bra bit på väg. Inom barn och ungdomstandvården används det i dag väldigt litet amalgam som tandfyllnadsmaterial. Men i Kemikalieinspektionens rapport kan man konstatera att amalgam fortfarande används - trots att det finns alternativ. Amalgam används trots den överenskommelse som träffats mellan Landstingsförbundet och regeringen om avvecklingen av amalgam inom barn och ungdomstandvården och som så gott som samtliga tandvårdshuvudmän skrivit under. Detta är mycket dåligt, och jag vill med kraft understryka att en utfasning av amalgamfyllningar skall ske inom barn och ungdomstandvården. Det har inte blivit samma goda resultat inom vuxentandvården. Men vi har kommit en bra bit på väg, och vi skall nå längre. Men målet kommer att bli svårt att nå. Hur vi skall gå vidare med avveckling av amalgamet som tandfyllnadsmaterial bereds för närvarande inom Regeringskansliet med utgångspunkt i Kemikalieinspektionens rapport. Vi förutsätter att detta görs skyndsamt. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag vill gärna höra vad Christin Nilsson har att säga i fråga om konkurrensneutralitet. Vi vet att folktandvården subventionerar vuxentandvård via landstingsskatten. Det är av det skälet som Stockholms läns landsting kan gå ut med braskande annonser och erbjuda ungdomar behandling för 196 kr. Det är fråga om dumpade priser. För det första finns det inte en privattandläkare i dag som kan gå ut med den typen av annonser. Det har de inte intäkter för. För det andra har de inga möjligheter att subventionera tandvård i den utsträckning som sker inom Stockholms läns landsting. Det finns ingen konkurrensneutralitet. Det vet Christin Nilsson. Tycker Christin Nilsson med anledning av den information som har lämnats från utredningen att den på något sätt undanröjer den snedvridning som finns mellan privattandvården och folktandvården? Varför var inte Christin Nilsson beredd att lägga fram förslag på att försöka göra något åt den snedvridna konkurrensen redan i utskottets betänkande. Vi har faktiskt anvisat vägar för hur man skall bära sig åt.
Fru talman! Med det förslag som lagts fram innehållande den besparing som finns inom ramen för 1998, förutsätter vi att konkurrensen kommer att bli betydligt större eftersom den allmänna försäkringen försvinner. Jag förutsätter att Liselotte Wågö talar om utredningen om den nya omstrukturerade tandvårdsförsäkringen. Jag kan inte i dag kommentera den utredning som har lagts fram, eftersom den kom ut nyligen.
Fru talman! Jag har stor förståelse för att Christin Nilsson inte i detalj kan kommentera utredningens förslag. Men dessvärre drar det stora växlar på denna utredning i utskottsbetänkandet. Man hänvisar till utredningen gång på gång. Man tar inte ställning från utskottsmajoritetens sida när det gäller de utomordentligt vitala frågorna för all tandvård i Sverige. Man kryper bakom utredningen. Nu säger Christin Nilsson också att det är möjligt att utredningens förslag kan lägga denna situation till rätta. Men snälla Christin Nilsson, förslaget innebär - om jag inte har läst alldeles tokigt - att folktandvården får ett ännu starkare monopol. Det finns ingen marknad kvar för några privattandläkare. Hur kan Christin Nilsson påstå att detta skulle göra något åt snedvridningen i konkurrensen. Tvärtom! Det sker en skärpning av möjligheterna att konkurrera på lika villkor.
Fru talman! När vi fattade beslutet om att ta bort denna miljard i tandvårdsförsäkringen, tillsatte regeringen en arbetsgrupp som fick direktiv om att denna miljard skulle omfatta vissa grupper som har speciellt behov av tandvård. Detta är också, såvitt jag har förstått, vad utredningen har gjort. Jag har inte läst utredningen eftersom den kom ut i tryck så sent som i går. Jag kan inte kommentera några detaljer. Så var det frågan om konkurrensen. När vi får en s.k. öppen marknad i fråga om tandvården för vuxna, vore det konstigt om man inte kunde konkurrera på samma villkor mellan privattandvården och folktandvården.

Fru talman! Eftersom det senare i år skall komma en proposition om tandvården och finansieringen av tandvården, finns det för dagen ingen anledning att fördjupa sig i de frågor som kommer att behandlas i det sammanhanget. Dels har jag inte tagit del av utredningen annat än genom tidningarna, dels har vi inte sett propositionen. Vi i Centern har inte tagit ställning till hur denna miljard skall disponeras. Därför tänker jag begränsa mig till att ta upp frågan om amalgamet. Fru talman! Jag kan ändå inte avhålla mig från att vara litet provokativ och undra över vilka ytterligare pengar Moderaterna har - utöver vad Centern och regeringen har - att avsätta till tandvård. Ligger de pengarna inom ramen för den besparing på 6 miljarder kronor på hälso och sjukvårdens område som ni har föreslagit i budgeten? Om de ligger där måste ju besparingarna på övrig hälso och sjukvård vara ännu större, dvs. om det ligger ett plus i minustecknet. Det skulle vara intressant att veta det. Låt mig så gå över till amalgamfrågan. Den frågan har blivit något av en följetong i utskottets behandling av tandvården. En förklaring till det är naturligtvis att det tagit alltför lång tid att få förståelse för riskerna med amalgamet och därefter att komma fram till konkreta lösningar på problemet. I dag finns det en stor politisk samstämmighet om att amalgamanvändningen inom tandvården skall avvecklas så snart som möjligt. Det är naturligtvis särskilt angeläget när det gäller barn och ungdomstandvården. Tyvärr återspeglas inte alltid denna samstämmighet i den praktiska hanteringen inom tandvården. Det gäller särskilt i de fall då överkänslighet eller allergi påkallar stora saneringsarbeten. Det ger nu utskottet anledning att återigen föreslå riksdagen att upprepa och understryka vad som redan tidigare sagts i frågan. Det faktum att det fortfarande behövs både forskning och utveckling vad gäller alternativa tandmaterial får inte innebära att man inom vården, i avvaktan på denna forskning, intar en avvaktande hållning eller inget gör för dem som av någon anledning inte tål denna typ av material. Alternativ finns redan, och så länge de alternativen är användbara och inte något bättre har kommit fram bör man utnyttja de möjligheter som ligger i detta. Utskottet har också ansett sig föranlåten att på nytt framhålla vikten av att patienter som har besvär av amalgam, oberoende av om orsakerna till besvären med säkerhet kan fastställas, måste behandlas med respekt. Det är en viktig del av vården att patienten skall var utgångspunkten för den här typen av frågor, och inte vården. Jag menar att det med denna markering från riksdagens sida inte borde råda någon som helst tveksamhet om hur amalgamfrågan skall hanteras. Jag tycker att det som utskottet har sagt i den frågan borde vara tillräckligt. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Roland Larsson visar ett stort intresse för hur Moderaterna skall finansiera sina förslag. Jag trodde att Roland Larsson var ute och friade åt ett helt annat håll. Roland Larsson skulle kanske ha läst på vårt motionsförslag litet bättre. Det är nämligen så att vi använder oss av precis samma pengar som koalitionsbrodern gör, Roland Larsson, nämligen 1 miljard. Men vi fördelar den på ett litet annat sätt. Vi vill nämligen att det skall finnas ett generellt högkostnadsskydd. Ingen med höga kostnader för sin tandvård skall behöva avstå från den därför att de inte har råd att betala den. Vi har alltså gjort en annan fördelning än vad den här utredningen har gjort. Vi vill inte att några människor skall trilla mellan stolarna. Vi vill inte att en änka med liten pension skall behöva avstå från att gå till tandläkaren därför att hon inte har råd att betala. Vi vill alltså lägga fram ett generellt högkostnadsskydd. Det kan man göra inom ramen för den miljard som finns kvar av tandvårdsförsäkringen. Vi har också sagt att vi tycker att det är bra att tandvårdsförsäkringen försvinner, men 1 miljard skall finnas kvar för ett högkostnadsskydd, och det skall vara generellt. Det skall inte vara så som statsministern sade i frågestunden, att det är plånboken som skall avgöra om man får vård eller inte.
Herr talman! Så trodde jag också att det var. Jag trodde att det var 1 miljard som Moderaterna förfogade över. Men i debatten har det emellanåt låtit på Liselotte Wågö som om Moderaterna hade väldigt mycket mer pengar att lägga på tandvårdsförsäkringen. Av någon anledning blir jag alltid misstänksam när moderater framstår som om de var beredda att satsa mer pengar på denna typ av trygghet. Det var därför jag ställde frågan. Vi har inte heller tagit ställning till hur pengarna skall fördelas. Som jag sade förut, har vi inte ens sett utredningen än, och än mindre börjat diskutera hur miljarden skall fördelas. Vi får nog anledning att återkomma till frågan när propositionen kommer,
Herr talman! Roland Larsson är hjärtligt välkommen att ta del av det förslag som vi kommer att lägga fram. Jag förstår att Roland Larsson har svårt att ta ställning i den här frågan. Vi märker ju det litet grand på det agerande som har skett i utskottsbehandlingen. Centern har svårt att över huvud taget ta ställning till det som var sanningar under den borgerliga tiden. Här antyder de bara vissa öppningar i särskilda yttranden. De kan inte ens gå med på en gemensam reservation om etableringsfrihet och att det skall råda konkurrensneutralitet mellan landstingen och den privata vården.
Herr talman! Anledningen till vårt särskilda yttrande om etableringsfriheten var att vi hade på känn att den här utredningen skulle innehålla ett förslag om att man skulle ta bort etableringskontrollen. Nu säger Liselotte Wågö själv - hon tycks vara den som har läst utredningen bäst i den här salen - att så är det. Det tyder ju på att det inte fanns någon anledning att slå in dörrar som var på väg att öppnas. Det var därför som vi nöjde oss med en protokollsanteckning.

Herr talman! Jag vill instämma i Roland Larssons tankegångar om att det naturligtvis finns ett samband mellan hur mycket man satsar på tandvård och vilket resultat man kan få. Jag delar den uppfattningen. Detsamma gäller också hur man lyckas med amalgamfrågan. Det har också ett visst samband. Jag hade tänkt ställa precis samma fråga till Liselotte Wågö, men jag har fått svar på den. Jag trodde ett tag att Liselotte Wågö var beredd att skjuta till pengar. Men det framgick ju att så inte var fallet. Hon är bara bättre på att hantera dessa miljarder än vad alla vi andra är. Jag måste återvända till vad som hände före jul i budgetdebatten. Då hade vi också en tandvårdsdebatt. Vi reagerade väldigt starkt på neddragningen på 350 miljoner. Vad jag kan komma ihåg var vi det enda parti som ansåg att vi behövde 350 miljoner till. Vi varnade för konsekvenserna. Vad jag minns var övriga partier tysta som möss i den här frågan. Jag tar upp detta därför att vi har haft kontakt med tandläkarna och dem som har jobbat i utredningen. Jag tycker att det är bra att vi pratar om den. Övriga delar av betänkandet är mer av returkaraktär. De säger att om man hade haft 300-400 miljoner till hade man kunnat upprätthålla en tandvårdsförsäkring på en i och för sig mycket låg nivå. Det hade i alla fall varit någonting som hade liknat ett skydd för de flesta. Då hade vi kanske också kunnat klara ett högkostnadsskydd. Efter vad jag nu förstår går drygt hälften av dessa pengar till de speciellt utsatta grupperna och till barn och ungdomssidan. Jag tycker att det är väldigt viktigt också. Det gäller att upprätthålla tandhälsan hos ungdomarna och inte släppa på den. Det finns ju vissa tendenser som visar att så sker i dag. Då hade det kanske återstått en något större summa pengar som man hade kunnat använda till högkostnadsskydd. Att tala om ett högkostnadsskydd som träder i kraft vid 20 000 eller 30 000 är helt barockt! Jag fattar inte att de över huvud taget kan fundera över något sådant. Det kan man ju inte kalla högkostnadsskydd - det är katastrofskydd! Detta var några reflexioner. Jag kan hålla med Chatrine Pålsson om att tandvården borde ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Det är också vår åsikt. Men det är en kostnadsfråga. Vad kostar det? Jag tror inte att det räcker med 5 miljarder, men det är naturligtvis önskvärt.
Herr talman! 1 miljard är också ett anslag, eller hur, Stig Sandström? Det är vad vi anslår till tandvårdsförsäkringen, och det är lika mycket som Socialdemokraterna gör. Vi skär alltså inte mer än utskottsmajoriteten. Vänstern - dock inte Stig Sandström - och jag har ett förflutet när det gäller tandvården. När jag satt i socialförsäkringsutskottet var vi rörande överens om att vi skulle avskaffa tandvårdsförsäkringen och införa just ett generellt högkostnadsskydd. Vi kanske har möjligheter framöver att samarbeta i den frågan. Vi är också starkt kritiska till att vissa människor kanske skall drabbas av tandvårdskostnader på över 20 000
Herr talman! Det är riktigt - moderaterna har 1 miljard och socialdemokraterna 1 miljard. Men jag tycker att det framstår som att moderaterna har något slags bättre tandvårdspolitik än socialdemokraterna för samma pengar. Det är inte riktigt trovärdigt i mina ögon. För mig är 1 miljard 1 miljard, och det räcker till en viss summa tandvård - punkt slut.
Herr talman! Jag förstår att Stig Sandström inte har kunnat ta del av utredningsförslaget, men jag kan i korthet nämna att man lägger ytterligare anslag på landstingen för att de skall sköta den tandvård som de redan sköter inom ramen för annan finansiering. Det är märkligt att man inte valde modellen att lägga ett generellt högkostnadsskydd över hela linjen. Det hade miljarden räckt till, om man inte i stället hade duttat och plottrat bort den på det sätt man nu har gjort genom särskilda satsningar. Jag tror att man i utredningen har försökt ge litet till var och en som fanns representerad i utredningen, och det kan bara bli elände av sådant. Jag tror att vi är helt överens om att vi skall ha ett generellt högkostnadsskydd, och det skall alltså vara lika för alla! Det skall utgå till dem som drabbas av ett stort tandvårdsbehov. Det är tandvårdsbehovet som skall avgöra om staten skall gå in och subventionera tandvårdskostnaderna.
Herr talman! Jag kan hålla med om att tandvårdsbehovet skall avgöra. Jag delar den uppfattningen. Sedan måste jag säga att om landstinget i Stockholm skjuter till litet pengar får man förhoppningsvis mer tandvård för pengarna.
Herr talman! Jag ville bara påminna Stig Sandström om att inte alla var tysta som möss vid budgetdebatten. Miljöpartiet föreslog bl.a. att man skulle skjuta till 900 miljoner per år från 1998 och framåt, just av anledningen att vi var oroliga för en försämrad tandhälsa.

Herr talman! Marianne Andersson och jag har en gemensam motion som gäller just avveckling av amalgam. Det är ett av de tre områden som behandlas i betänkandet. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag tar till orda i den här frågan här i riksdagen eller någon annanstans i samhället. Ibland känns det ganska jobbigt. Jag har i och för sig noterat att det nu finns en starkare skrivning i denna fråga, och det har inte funnits på flera år. Jag lyssnade noga på Christin Nilsson som pekade på att det inte är tillfredsställande när vi inte kan nå det mål som riksdagen bestämt och att vi nu måste se till att uppnå målet att avveckla amalgamet. Jag har noterat med tillfredsställelse att det ändå finns en starkare viljeinriktning än det funnits på ett tag. Men det är faktiskt väldigt många år sedan riksdagen fattade beslut om att man t.ex. skulle ge ersättningar till dem som fick problem av olika tandmaterial. Det beslutet har på något sätt inte verkställts, utan myndigheterna har gått alla möjliga slingriga vägar för att slippa leva upp till beslutet. Det måste vara mycket billigare för samhället att betala ut 20 000-30 000 kr för tandvård i stället för att psykosomatisera folks åkommor och hellre betala ut en halv miljon på psykoterapeutiska behandlingar. Det är både omänskligt och orimligt. Jag skall också passa på att säga att det finns människor som vågar bryta nya vägar. Det är tur att det finns de som inte måste ha 40-50 års vetenskap bakom sig för att förstå vad som egentligen är elementär kemi. Vi har t.ex. fastställt att man skall få ersättning om man har avvikande reaktioner och lichenförändringar i munnen. Men då har Socialstyrelsen hittat på att dessa förändringar måste vara intill amalgamplomber. Är de intill guldfyllningar får man inte ersättning. Dessa förändringar innebär en förtjockning av slemhinnan som kan leda till värre saker i förlängningen om de får finnas kvar. Men man kan inte ens använda grundläggande kemikunskaper för att ta reda på att metaller söker sig till högre stående metaller, åtminstone i sur miljö. Kvicksilvret söker sig till guldet i munnen. Det betyder att det är där som den största belastningen på slemhinnorna uppstår. Jag tar upp detta därför att man på något sätt snart måste börja förstå att man ibland kanske inte behöver hur mycket vetenskap som helst, utan man behöver grundläggande skolkunskaper för att slå fast sådana saker. Detta är inte beständiga material. Dessutom är det ju konstaterat att kvicksilver är farligt. Det angriper det centrala nervsystemet och immunsystemet. Det finns så oerhört mycket vetenskap bakom påståendet att människors hälsa hotas av detta, att jag inte fattar att det inte skall kunna räcka. I stället skall man pröva och åter pröva. Det är ungefär som när man begär att få ett övergångsställe för att barnen är utsatta i trafiken. Då säger man: Nej, men det har ju inte hänt något där ännu. Så väntar man tills ett barn blir påkört. Då blir det väldigt bråttom att rita dit strecken för att markera övergångsstället. Det är precis så den här frågan har utvecklats. Man skall nästan vänta på konkreta dödsfall innan man på något vis kan slå fast att det faktiskt är farligt för hälsan. Under tiden lider folk, och det är många som gör det. Riksdagen har faktiskt en gång tagit ansvar och sagt att vi skall avveckla amalgamet och tillgodose människor som har avvikande reaktioner mot dentalt material. Men likafullt efterlever inte myndigheterna riksdagens beslut! För mig som riksdagsledamot blir det absurt - av vilken anledning sitter vi och fattar beslut om vi inte verkligen menar att de också skall efterlevas? Jag vill i varje fall ge en eloge till läkare, tandläkare, forskare, ja, t.o.m. till ingenjörer, som har gått före i den här frågan och vågat ta ställning. De har med klokskap, särskild lyhördhet för människor och deras olika besvär samt stort mod gått före och jobbat för att ta fram alternativa material. Det är självfallet de tandläkare och läkare som har jobbat med den här frågan som har gjort det möjligt för de alternativa materialen att växa fram. Det är inte några myndigheter som har bidragit till det, minsann. Jag hade hoppats på att utskottet ännu starkare skulle ta ställning. Men de glödande kolen hopas över huvudena, och ett samlat forskningsmaterial kommer så småningom att bli framlagt även från Socialstyrelsen - det utgår jag ifrån. Förr eller senare måste hänsyn tas till det som sker runt omkring. Man kan inte bara selektivt välja ut den forskning som passar just ens eget ställningstagande. Det finns isoleringsmaterial som använts sedan lång tid och som innehåller sulfapreparat - sulfonamid. Det är konstigt, därför att jag trodde att man behövde recept för att få ut sulfa. Det är åtminstone vad jag har upplevt när jag har haft barn som vid något tillfälle har behövt det. Men i det här fallet behövs inga recept, trots att sulfapreparat används vid tandlagningar. Det har visat sig att många människor får fruktansvärda allergiska symtom därför att de är överkänsliga mot sulfa. Men eftersom det inte finns någon skrivning om vad de här materialen innehåller drabbas folk rätt av. Det är ingen som egentligen tar ansvar för de symtom som uppstår. Så fort man säger att något har med tänderna att göra blir man nämligen betraktad som mindre trovärdig. Självkritiken och känslan för utvärdering av det man håller med på det här området ligger på lägsta möjliga nivå. Jag är orolig med tanke på den forskning som finns om Alzheimer och kvicksilver i USA. Ett helt forskarteam har för flera år sedan tagit fram resultat. Jag är orolig när jag ser de gamla på våra ålderdomshem och sjukhem. De har väldigt många olika saker i sina munnar. När man började laga deras tänder var man nämligen inte varse sådant här, och gjorde rotfyllningar med diverse guttaperka som innehåll. Jag är också orolig för barnen. Jag är medveten om att det finns en skrivning om kopplingen till barn i betänkandet, vilket jag i och för sig är tacksam för. Jag känner en genuin oro och ett stort ansvar för den här frågan. En del läkare och forskare som är understödda av Socialstyrelsen står på läkarstämmor och rycker på axlarna, flinar litet grand och säger: Ja, det är de här som har inbillade sjukdomar, ni vet. Om de som skall se till att vården fungerar på ett humant sätt, även inom forskningen, har den inställningen möter de inte människor med respekt. Detta sprider sig, och det är inte bara på det här området som myndigheter har en viss frånvaro av respekt vid mötet med individer. Det finns alternativa material, och det finns dem som jobbar ihop med producenterna av det materialet. Ungefär som när man slänger i litet extra kryddor i produkter man tillverkar slänger man i dag i olika saker i alternativen. Man tänker inte på att just de ingredienserna kan orsaka allergier. Sedan heter det att det är plasten som orsakar allergierna, fast det är de olika ingredienserna. Det gäller t.ex. titandioxid, som en del är överkänsliga mot. Det börjar förekomma på många olika håll, i livsmedel osv. Det finns alltså många faror som hotar i kemikaliesamhället. Greenpeace har gett ut en bok där detta beskrivs ganska tydligt. Den kan jämföras med Tyst vår, som när den kom försökte väcka oss i miljöfrågor. Boken heter Our stolen future, vår stulna framtid, och handlar om kemikaliesamhället. Vi här i riksdagen måste börja att ta till oss litet mer av detta allvarliga problem. Det blir billigare för hela systemet om den här frågan tas på allvar. En sak är klar: Myndigheter skall följa riksdagens beslut.

Herr talman! Jag skall i det här betänkandet om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen koncentrera mig på vårdgarantin. Om det skulle ha förbigått någon vill jag säga att vi har köer i vården. 68 000 människor väntar i dag på behandling av de sjukdomar som omfattas av den ursprungliga vårdgarantin. Då säger socialdemokraterna att garantin spelat ut sin roll, och erbjuder i stället en besöksgaranti. Egentligen finns inget skäl att förvånas. När socialdemokraterna styr sjukvården blir det köer. Vi minns hur det såg ut 1991. Då stod 52 000 människor i kö. Hjärtpatienter dog i kön, människor med olidliga smärtor i höfterna tvingades leva med plågor som snabbt borde åtgärdats. I och med att riktiga incitament skapades och fri etablering av specialister tilläts så försvann köerna. Låt mig citera Aftonbladet; en avis knappast känd för sin lust att berömma borgerlig politik. Den 27 juli 1993 skrev man: Vårdköer utan slut och korridorer överfulla med patienter - det var bilden av svensk sjukvård i valrörelsen 1991. Nu är köerna nästan borta. Så långt Aftonbladet från 1993. Efter två och ett halvt år med socialdemokratisk sjukvårdspolitik är vi nu tillbaka på ruta ett. Den av socialdemokraterna så omhuldade landstingsmonopoliserade sjukvården klarar inte sin huvuduppgift. Vad hjälper en besöksgaranti om patienten inte får besvären säkert åtgärdade? Vid årsskiftet 1993/1994, det sista där inte den socialdemokratiska politiken börjat sätta spår, fanns på väntelistorna knappt 3 470 patienter som väntat mer än tre månader. Vid det senaste årsskiftet var det 13 170. Den kö som ökat mest är kön till kranskärlsoperationer; dvs. åtgärder som kan vara direkt livräddande tillåts, relativt sett, sättas mest på undantag. Operationsköerna har det senaste året ökat med - det har de faktiskt gjort - när tiden till åtgärder tillåts växa? Tyvärr finns det undantag även när det gäller minskning av utredningstiderna. I Lund får man vänta nästan tio månader för att bli utredd för en kranskärlsoperation. Herr talman! Ibland åberopas prioriteringsutredningen när man letar skäl att avskaffa vårdgarantin. Då skall man minnas att vårdgarantin inte innebar att man skulle få åtgärder utförda enbart på grund av ett diagnosnamn, utan sjukdomen skulle också på ett påtagligt sätt negativt påverka patientens livskvalitet, dvs. en medicinsk bedömning ingick. Inte heller prioriteringsgrupperna är diagnoser rakt upp och ned. En sjukdom kan ge ringa besvär eller svåra. Patienter med samma diagnos kommer, beroende på hur sjukdomen yttrar sig, att befinna sig i olika prioriteringsgrupper. En höftarthros som ger ringa besvär är givetvis inget skäl att operera i första hand, och kommer inte själv att kräva att få bli opererad på en gång. Men en höftledsarthros som ger svåra och outhärdliga smärtor såväl dag som natt behöver åtgärdas så snabbt planering och förberedelser tillåter. Det är närmast en skam att en sådan människa får vänta årsvis på att bli åtgärdad. Det som är centralt är att patienten får veta vad han kan kräva av sjukvården när han har besvär. Herr talman! Det är bra att man garanteras ett besök. Det har vi ingenting emot. Det är bra att tillgängligheten ökas för alla patienter, men det räcker inte. Man kan inte byta ut löftet om att åtgärda orsaken till lidande mot ett luddigt löfte om att få besöka sjukvården utan garantier om att ens problem åtgärdas om så behövs. Det är, så att säga, att sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling. Patienten måste veta att det han söker för verkligen blir åtgärdat inom rimlig tid, när det bedöms att åtgärd behövs. Nu sägs att vårdgarantin infördes för att lösa köproblem i en tid när det fanns outnyttjad kapacitet i vården. Köproblemet finns igen, som jag visat. Uppenbarligen finns också ledig kapacitet i vården, annars skulle man inte erbjuda vård åt utlänningar före svenska patienter. Här finns tydligen ledig tid att utnyttja. Nu riskerar detta att slå snett, så att betalande, mindre sjuka patienter får företräde i kön. Man tycks ha något särskilt horn i sidan till göteborgare. Vid Sahlgrenska sjukhuset har man två köer för kranskärlsoperationer. Om man kommer från Älvsborgs län behöver man vänta bara två månader, men om man är göteborgare får man vänta nästan ett år på att få samma åtgärd utförd. Det rimmar ju inte med hälso och sjukvårdslagens inställning att man har vård på lika villkor oavsett bostadsort. Man kunde faktiskt, om man behöver öka kapaciteten och korta köerna, sluta diskriminera privatläkare, t.ex. äldre sådana. Det borde vara speciellt intressant eftersom även Landstingsförbundet funnit att privat vård är billigare. Herr talman! Med de köer som finns har förvisso inte vårdgarantin spelat ut sin roll, men självklart bör den vidareutvecklas och anpassas till de åtgärder som behövs. Patienterna är inte betjänta av att få sin ställning försvagad som regeringen föreslår, utan av att få sin ställning stärkt genom vidareutveckling av vårdgarantin. Den bör t.ex. kompletteras med hållbara vårdkedjor. Patienten skall inte behöva vänta på att komma till läkare, inte behöva vänta på utredning, behandling och rehabilitering. För detta krävs korrekta incitament, struktur och systemförändringar i vården, en del mer komplicerade sådana, en del enklare såsom ändring av DRG-ersättningen så att eftervården räknas in. Landstingets planekonomi måste avskaffas. Låt vårdens omfattning och resurstilldelning avgöras här i detta hus och låt sedan den professionella verksamheten ta sig an och organisera, driva och ge vården utan politikerinblandning. Låt offentliga och privata i olika former konkurrera inom av riksdagen fastlagda gränser och krav. Skall vi komma åt problemen ligger lösningen inte i att fortsätta att ösa in pengar i dåligt fungerande lantsting, utan lösningen ligger åt det håll vi pekat på i vår allmänna hälsoförsäkring, det håll som också SNS-ekonomernas forskning visat på. Jag är öppen och kräver inte en lösning precis efter våra förslag. Svårigheterna är stora men man ser, som SNS-rapporten visat, att lösningarna ligger i ett helt annat härad än det landstingsmonopolet befinner sig i. Med konkurrerande producenter skulle inte patienter tvingas till oändlig väntan i tröstlösa köer. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag kommer att ta upp två frågor. Den ena gäller vårdgarantin. Den andra gäller vad vi gör med vården av de mycket sällsynta sjukdomarna; man riskerar att ramla mellan två stolar. När det gäller vårdgarantin har Leif Carlson redan redovisat för utvecklingen med de ökande köerna och de problem som detta medför. Därför hoppar jag över det i mitt anförande. Jag vill dock erinra om Socialstyrelsens analys av vårdgarantin. Det fanns ju en kritik och en rädsla för att den skulle tränga ut behandling av andra sjukdomar. Så blev inte fallet. Man kunde inte visa på ökade väntetider när det gällde andra sjukdomar. Man kunde visa att patientens inflytande på vården och valfriheten ökade. Och det blev ökade incitament i vården för att man skulle höja produktiviteten. Sammantaget såg vi bara positiva effekter. Med tanke på de goda erfarenheterna och att köerna ökade sedan Socialdemokraterna tog bort det här systemet föreslog vi i Folkpartiet liberalerna våren 1996 att de pengar som går från försäkringskassan till landstingen skulle fördubblas. Sjukförsäkringen går ju plus med flera miljarder. En del talar om 17 miljarder, andra om 22 miljarder. I vilket fall som helst går mycket stora pengar - som arbetsgivarna tror att de betalar för hälso och sjukvård - in i det stora svarta budgetunderskottet. Åtminstone en del av detta borde komma vården till del. I stället ser vi att regeringen minskar anslagen för att klara av de här problemen. Vi vill att man för över pengar från sjukförsäkringen för att kapa köer och vidga vårdgarantin. När det gäller de organisatoriska lösningarna har Moderaterna och Folkpartiet litet olika linjer. Men vi är överens om de positiva effekterna av vårdgarantin. I det här sammanhanget har vi tagit upp sällsynta sjukdomar. Landstingen skickar i dag inte alltid sina patienter till andra landsting där kvalificerad vård kan erbjudas. Det senaste exemplet gäller narkomaner utanför Stockholmsområdet och Skåneområdet. De hör till Ulleråker i Uppsala. Av ekonomiska skäl skickar man inte dit dem. De får då en undermålig rehabilitering. Detta är djupt olyckligt både för de individer som det gäller och för deras omgivning. De är ju riskindivider när det gäller hivsmitta. Det finns även andra exempel. Därför har vi tagit upp behovet av vårdprogram och att det är ett riksintresse att också dessa personer får en adekvat vård. Det handlar om att nå målet. Hälso och sjukvårdslagen säger att alla, oberoende av var de bor i landet, skall få vård på lika villkor utifrån de behov de har. Herr talman! Jag sätter punkt här för mitt inlägg och yrkar bifall till reservation 2, mom. 2, men vi i Folkpartiet står bakom våra övriga reservationer. Tack!

Herr talman! Under den förra regeringsperioden infördes den s.k. vårdgarantin. Den innebar att ingen skulle behöva vänta mer än tre månader på en operation eller en behandling. En patient som inte kunde få behandling under denna tid hos den egna vårdgivaren skulle erbjudas behandling hos en annan vårdgivare. Sjukvårdshuvudmännen erhöll ett extra statligt stöd om 500 miljoner för att man skulle underlätta införandet av vårdgarantin. Vårdgarantin har sedan förlängts ett år i taget. Men i årsskiftet försvann den gamla garantin. Vårdgarantin har betytt mycket för enskilda människor. Att snabbt få vård och behandling när man drabbas av sjukdom är synnerligen väsentligt. Det skapar trygghet. Det är psykiskt påfrestande att gå och vänta på operation eller behandling. Det är också påfrestande att behöva ha smärta under en lång tid, vilket även ofta kräver smärtstillande - och andra - mediciner. Likaså för en lång väntetid ofta med sig sjukskrivning. Det är också påfrestande. Även ur ekonomisk synvinkel är det kostsamt med långa väntetider. Försäkringskassan får stora kostnader, och rehabiliteringstiden efter ingreppet blir ofta längre. För närvarande växer köerna till operationer på flera sjukhus i landet. Jag har också läst Aftonbladet för ett par dagar sedan. Där stod det att flera sjukhus i Stockholm har kötider på upp till ett år. Patienter på Danderyds sjukhus får vänta på knäleds och höftoperationer i ett år. Det är alltså ett landsting som styrs av Detta är ett exempel. Men tendensen är densamma över hela landet. Orsakerna till kösituationerna är säkert flera, men resursfrågan är av stor betydelse. Det finns kompetens och kunskap, och det finns tillgång till operationssalar. Vi har dock inte tillräckligt med läkare och övrig personal för att kunna utnyttja dessa resurser på ett optimalt sätt. Den socialdemokratiska regeringen har inte förmått att se till att vårdgarantin kan efterlevas, vilket drabbar många enskilda människor. Detta anser vi är helt oacceptabelt. Det är enligt vårt synsätt inte i något avseende klokt att ha långa vårdköer. Alla förlorar på det. Därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Den överenskommelse som har träffats mellan staten och sjukvårdshuvudmännen för 1997 innehåller, som jag ser det, två viktiga beståndsdelar. Den innehåller en förändring av vårdgarantin som bättre stämmer överens med de principer för prioriteringar inom sjukvården som regeringen har presenterat i en proposition helt nyligen. Den propositionen skall ju inom en snar framtid diskuteras här i kammaren. Vidare innehåller överenskommelsen ekonomiska satsningar inom några viktiga utvecklingsområden som är angelägna för sjukvården. Det är viktigt att bibehålla en hög utvecklingskraft inom sjukvården, speciellt nu när vi har ett ekonomiskt ansträngt läge för sjukvårdshuvudmännen. Framåtsyftande utvecklingsinsatser är ofta grunden för kostnadseffektivitet. Flertalet av de satsningar som ingår i överenskommelsen har sin utgångspunkt i patientens situation eller syftar till att påskynda spridningen av ny kunskap till sjukvårdens alla delar. Ett exempel på detta är de 140 miljoner kronor som avsätts för att man skall stärka möjligheterna att med informationsteknologi stödja en patientfokuserad och kunskapsbaserad utveckling. Ett annat exempel är de 550 miljoner kronor som avsätts på regional nivå för att ny kunskap snabbare skall integreras i det dagliga arbetet i vården. Vidare avsätts medel för att man skall fortsätta arbetet med att utveckla nationella kvalitetsregister hos sjukvårdshuvudmännen. Liksom förra året avsätts medel för att man skall stödja SBU:s viktiga arbete med att utvärdera befintliga och nya medicinska metoder och arbetet med att sprida den här kunskapen till sjukvården. Det finns också skäl att notera att 6 miljoner kronor ställs till Läkemedelsverkets förfogande för arbetet med producentobunden läkemedelsinformation. Det är ett viktigt område nu när riksdagens beslut om läkemedelsreformen skall sjösättas ute i landet. Vi vet alla att de första nationella riktlinjerna - det som tidigare kallades vårdprogram - som utarbetades gäller diagnostik och behandling av diabetes. Dessa riktlinjer har mottagits mycket positivt av både vårdens personal och patienter. Det är därför glädjande att parterna i den här överenskommelsen är överens om att arbetet med riktlinjer för ytterligare diagnoser skall fortsätta och ges en hög prioritet. En ny vårdgaranti införs. Den gamla vårdgarantin, som omfattade cirka tio patientgrupper, utvalda inom områden där det vid en viss tidpunkt var köer till vården, går enligt min uppfattning inte att förena med de principer för prioriteringar som vi nu diskuterar för vården för framtiden. Såvitt jag förstår kommer en bred majoritet här i riksdagen att ställa sig bakom de principerna. Den nya vårdgarantin omfattar åtaganden både inom sjukhusvården och inom primärvården. Köer är som Leif Carlson säger självfallet inte bra. Vi är alla betjänta av en bra tillgänglighet till sjukvården. Nu tar man det greppet att garantin kopplas till hur mycket sjukvården producerar. I första hand är väl ändå hur mycket sjukvården kan producera en resursfråga i ekonomiska termer. Leif Carlson pratar om köerna som om det enbart var fråga om vilka garantier som utfästs. Jag måste då påminna kammaren och Leif Carlson om att den ekonomiska motion som Moderaterna har väckt här i riksdagen skulle innebära ganska omfattande indragningar för sjukvårdshuvudmännen. Hur det skall gå att förena med den situation vad gäller köerna som Leif Carlson säger sig eftersträva har jag svårt att förstå. Det måste ju ändå vara så, Leif Carlson, att indragningar av många miljarder kronor för sjukvårdshuvudmännens del, vilket ni är beredda att genomföra, skulle få konsekvenser för hur mycket vården kan producera. De här köerna diskuterar vi också inom mitt parti i dag, och jag förutsätter att vi så småningom kommer med förslag om hur vi skall komma till rätta med dem. Men jag tror inte att det är många som tror att det skulle vara möjligt att komma till rätta med dessa köer samtidigt som man drar in pengar från sjukvården. Folkpartiet har en reservation som jag har blivit litet fundersam över. Folkpartiet säger i en motion att man vill bibehålla den ursprungliga vårdgarantin, samtidigt som man i en reservation skriver: "Utskottet anser att ökad uppmärksamhet bör ägnas patienter med kroniska sjukdomar. Vårdgarantin bör utvidgas till dessa grupper." I ett och samma betänkande finns det alltså en folkpartitext som säger att man skall bibehålla den ursprungliga vårdgarantin och en annan som säger att man skall utvidga vårdgarantin. Det ser litet konstigt ut när ett och samma parti i samma betänkande har två olika uppfattningar i samma fråga. Vilken är egentligen Folkpartiets linje vad gäller vårdgarantin? Jag menar att vi skall diskutera en vårdgaranti. Den garanti som nu föreslås och kommer att träda i kraft omfattar hela sjukdomspanoramat, och den omfattar alla delar av sjukvården. Jag menar att en vårdgaranti på sikt bör vara utformad på det sättet. Ködiskussionen får vi ta i ett annat sammanhang, men diskussionen skall då kopplas till diskussionen om resurser inom sjukvården. Det här betänkandet handlar ju inte om resurssituationen i sjukvården. Jag återkommer gärna till den debatten när det är resurserna till vården som vi skall diskutera.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
Herr talman! Det vi har sagt om att bibehålla eller utvidga vårdgarantin är inget konstigt. Vi vill bibehålla vårdgarantin för dem som redan har den. Det är ju det som har kullkastats av Socialdemokraterna. Dessutom vill vi utvidga vårdgarantin till andra grupper. Det sade jag också från talarstolen. Jag vill ställa en fråga till Conny Öhman. Ni socialdemokrater säger att ni lutar er mot prioriteringsutredningen. Den utredningen är åtgärdsinriktad, medan den garanti ni ger är att man får komma till sjukvården och möjligtvis få en diagnos. Men åtgärden, som är det viktigaste för patienten, får man köa för att få. Hur har ni resonerat kring det? Jag undrar också om det ekonomiska i köer. Det här kommer att stimulera till ett köande för säkerhets skull, och det kostar i administration, telefonsamtal och annat, utöver att det leder till de andra problem som vi redan har diskuterat.
Herr talman! Folkpartiet skriver i en motion, precis som Barbro Westerholm sade här, att man skall ta av överskott från sjukförsäkringen. Precis som om det var pengar som inte används redan i dag. Om man skall driva det resonemanget får man faktiskt tala om från vilka områden, där de här pengarna används i dag, som man skall ta bort pengar. Då blir det ett heltäckande resonemang. Men att, som Folkpartiet gör i dag, bara visa upp den ena sidan av myntet, är kanske inte så hederligt i längden. Vad gäller åtgärder inom ramen för garantin står det att utifrån de bedömningar som gjorts i primärvården eller av specialistläkare skall behandling påbörjas utan dröjsmål enligt vägledande principer för urval och prioriteringar. På den punkten finns det alltså ett ganska klart uttalande mellan de båda parterna om att man inser att det självfallet inte bara handlar om att patienterna skall komma på besök utan att det också skall bli fråga om en åtgärd efter besöket. Trots Barbro Westerholms förklaring blir jag inte riktigt klok på vad Folkpartiet egentligen menar. Det man säger är att man vill "bibehålla den ursprungliga vårdgarantin". Med det förstår jag att man menar den garantin såsom den har varit. Någonting annat kan jag inte tolka in i detta. Å andra sidan säger Folkpartiet att det man skall ha är en utvidgad garanti. Om man bibehåller något ursprungligt bibehåller man det som fanns och inte någonting annat. Samtidigt säger Barbro Westerholm att man slåss för en utvidgad garanti. Vilket är det, Barbro Westerholm?
Herr talman! Vi ville värna om kärnproblemen och dessutom lägga till de andra. Jag tyckte att jag uttryckte mig ganska tydligt på den punkten i förra vändan. Sedan till frågan om hur primärvården vidtar åtgärder. Det kan ju handla om att få en remiss och sedan ställa sig i kö och få vänta väldigt länge. Det förslag som Socialdemokraterna har lagt fram här är betydligt sämre än förslaget om en vårdgaranti. Vad gäller finansieringen vill jag hänvisa till vårt budgetalternativ. Där finns mycket tydligt redovisat hur vår alternativbudget är uppbyggd och hur finansieringen, där sjukförsäkringspengarna används för att kapa köerna, går till.
Herr talman! Vi har inget emot att man utvidgar vårdgarantin, men man bör, precis som Barbro Westerholm har sagt, göra det på ett sätt som är alldeles tydligt. Jag kan förstå att det ibland kan vara svårt att komma ihåg vad andra partier har föreslagit. Conny Öhman talade om neddragningarna av medel till hälso och sjukvården. I det sammanhanget skall man komma ihåg att de neddragningar vi har föreslagit till allra största delen ligger på rationaliseringar och förändringar inom läkemedelsgarantin. Det viktigaste - och jag var väldigt tydlig på den punkten - är att vi inte avser att stoppa in resurser i landsting som har visat sig ineffektiva att utnyttja resurserna, utan vi föreslår en annan lösning. Landstingens ineffektivitet kan lätt studeras exempelvis i bilagorna till HSU 2000, som mycket klart visar att det t.ex. finns 15 miljarder att spara in bara genom effektivitetsvinster. Jag tycker gott att man kan utöka vårdgarantin, men för Socialdemokraterna, som inte kan uppfylla den som nu gäller, måste det vara svårt, speciellt som det är ett slöseri med resurser. I Landstingsförbundets tidskrift skriver man om kranskärlsoperationer, dvs. vad gäller en sjukdom som har en mycket hög dödlighet och alltså är högprioriterad och till vilken köerna växer mest: De långa köerna är en dyrbar historia för samhället. Flertalet av de köande är sjukskrivna i väntan på utredning. När den är gjord tvingas många ställa sig i en ny kö och vänta, denna gång på operation. Sjukskrivningstiden går upp mot två år, och det är inte ovanligt. Är det rimligt att man får stå i kö två gånger i en livshotande situation? Är det rimligt att samhället skall ha höga kostnader och ett resursslöseri på det sättet?

Herr talman! Nej, Leif Carlson, jag känner ingen människa som anser att det är rimligt. Det är just därför det finns så starka skäl att faktiskt diskutera resurssituationen inom sjukvården. Det är ju endast genom den vi kan åtgärda sådana här saker. När Leif Carlson då på min direkta fråga svarar att den neddragning man tänkt sig från moderat håll framför allt skall tas från läkemedelsförsäkringen vill jag säga att den neddragning ni har tänkt er är ju nästan större än hela läkemedelsförsäkringen, om man läser tabellerna i de moderata motionerna om den ekonomiska politiken. Det skulle inte återstå någonting av någon läkemedelsförsäkring i det här landet, om Leif Carlsons resonemang är riktigt. Nej, Leif Carlson, det är oerhört stora summor ni är beredda att ta från sjukvårdshuvudmännen, och konsekvenserna av en sådan ekonomisk politik blir mycket dramatiska för sjukvården. Den kösituation som finns i dag är självfallet inte acceptabel för en socialdemokrat heller. Men diskussionen om köerna måste kopplas till diskussionen om resurserna inom sjukvården.
Herr talman! Problemet är att det enda ni vill diskutera när det gäller resurssituationen är att fortsätta ösa pengar i den mycket dåligt fungerande och gammaldags maskin, om man så vill, som landstingen utgör. Ni inser inte att denna har tjänat ut, såsom både vi och SNS-ekonomerna har pekat på. Det finns modernare maskiner som gör bättre nytta av det drivmedel i form av pengar som vi häller i. Det är det vi måste göra. Det finns resurser om de används på rätt sätt. Det finns, som jag sade, mycket tydligt material i HSU 2000 som visar vilka resurser som finns om man lyckas utnyttja det man sätter in i vården och de samordningseffekter som finns. Det finns mycket sådant refererat i Spri-utredningar. Det finns material. Varför skall ni då bara diskutera att ge landstingen pengar, när vi har sett att det inte fungerar? Se till att vi i stället säger: Här finns resurser. Låt oss använda dem på bästa sätt, även om priset är att vi får göra om den landstingssjukvård som finns i dag. Patienterna måste ju komma i första hand, och de förtjänar faktiskt någonting bättre än det landstingen erbjuder.
Herr talman! Vilket alternativ Leif Carlson tänker sig vet vi ju alla: en försäkringsmaskin. Om man tittar på de försäkringsmaskiner som finns ute i Europa finner man att en del av de maskinerna också gnisslar betänkligt, Leif Carlson. Självfallet behövs det effektiviseringsvinster i sjukvården. Det sker en fortgående effektivisering i svensk sjukvård och har så gjort i ganska många år nu. Vi är alla betjänta av att denna fortgår och att de resurserna kan tas till vara. Självfallet är det så. Ett inslag i det här betänkandet är ju faktiskt att det ges en hel del resurser, inom ramen för den här överenskommelsen, för att snabbare kunna få ut kunskapen i sjukvården, snabbare kunna sprida bästa kända metodik och sådana saker - just i syfte att ytterligare skjutsa på effektiviseringsarbetet i sjukvården och därmed frigöra resurser som kan användas bl.a. till de köer som i dag finns.

Herr talman! Under denna punkt behandlar riksdagen ett antal motioner från den allmänna motionsperioden. Utskottets betänkande kan betraktas som en redovisning över den mångfald av problem och möjligheter som i dag diskuteras i skolan. Motionerna behandlar många olika ärenden. Alla är mer eller mindre viktiga för utvecklingen av det svenska skolväsendet. Jag tänker i detta anförande nöja mig med att redovisa den moderata inställningen till några särskilt viktiga frågor för skolans och elevernas möjligheter. Det finns tendenser till segregation i samhället. Den socialdemokratiska bostadspolitiken, som den tog sig uttryck i miljonprogrammet, ligger bakom mycket av de problem med segregation som vi ser i dag. Den tar sig olika uttryck som påverkar olika delar av samhället. Självklart är skolan en av de delar i samhället som drabbas. Det är knappast något nytt, utan är ett erkänt faktum. Vad som däremot är nytt är möjligheterna att välja skola, vilket tydligare synliggör problemen. Tyvärr finns en ovilja bland beslutsfattare att inse detta faktum. På olika sätt har man därför försvårat för de fristående alternativen att etablera sig och även infört begränsningar i möjligheterna att välja skola. Det är ett erkänt faktum att skolan påverkades i positiv riktning i och med att alternativ och möjligheter i större utsträckning fick utrymme i skolvärlden. Detta faktum måste tas till vara. Rätten till fritt val av skola utgör en stimulans för skolan. Förutsättningen för denna utveckling är stabila regler och rimliga ekonomiska villkor för friskolorna. De måste därför enligt vår mening ånyo garanteras en lägsta ersättningsnivå om 85 % av kommunens genomsnittskostnad per elev i grundskolan. Vid fredagens konferens här i riksdagen om minoriteternas skola var det många talare som redovisade att de såg möjligheter med friskolor med olika inriktning och profil. Det ansågs vara en förutsättning för en lyckosam integrering. Enligt vår mening måste dock grundkravet vara att förutsättningarna blir bättre än i dag för att bygga upp etniska och språkligt fristående skolor och därmed ge invandrargrupper möjlighet att uttrycka en kulturell och språklig identitet. Det kan ses som en förutsättning för en lyckosam integrering. Vi anser att en viktig förutsättning för att bekämpa segregation i skolan är att föräldrar har rätten att välja skola. Det skall då inte enbart vara förbehållet föräldrar och elever i bostadsområden som betraktas som välartade. Det måste också tillåtas vara en möjlighet för föräldrar i mer utsatta områden. Valfrihet påstås utnyttjas olika bland skilda elevgrupper. Den lösning som regeringspartiet har valt förstärker denna situation. I stället för att stödja och utveckla valmöjligheterna så att fler utnyttjar dem, har socialdemokraterna valt den omvända metoden. Det gagnar inte möjligheterna att bekämpa segregation av olika slag. Elever med behov av särskilt stöd måste kunna påräkna ökade resurser, oavsett vilken skola eller skolform som eleverna väljer. Att bo i ett område med tung social belastning skall inte vara liktydigt med att den närmaste skolan är dålig. I vår reservation nr 1, som jag i och med detta yrkar bifall till, har vi föreslagit att riksdagen skall göra ett uttalande med denna innebörd. Tyvärr har utskottsmajoriteten valt att inte gå på den linje som vi anvisar, vilket vi anser vara till förfång för skolan. Utvecklingen mot alternativa former och de möjligheter som detta rymmer gäller även barnomsorgen. Den pedagogiska verksamheten för barn i förskoleåldern får inte ensidigt koncentreras till kollektiv barnomsorg. Med tanke på den omfattning som alternativa barnomsorgsformer fått kan vi förvänta oss ett alltmer ökat föräldraengagemang i skolan. Alla de föräldrar som engagerat sig i byggandet av de fristående barnomsorgsformerna kommer inte att nöja sig med att vara åskådare, utan vill vara med aktivt och påverka. Denna resurs måste vi ta till vara. Barn utvecklas olika och i olika takt. Det är därför nödvändigt med en mer flexibel skolstart. Enligt moderat uppfattning är nu tiden mogen för att införa skolstart vid sex års ålder. Möjligheter måste dock finnas att skjuta upp skolstarten ett år beroende på barnets mognadsgrad. Herr talman! När når eleverna de mål som är uppsatta, och når eleverna de mål som är uppsatta? Vilka är deras förutsättningar för vidare studier? Det är frågor som i allra högsta grad är aktuella. De rapporter som nu redovisas över hur många elever som inte når målen är oroande och visar på att skolsystemet måste bli mer flexibelt och mer anpassat till elevernas olika förutsättningar. En åtgärd som är viktig i detta sammanhang är att ge eleverna möjligheter till undervisning till det att eleven fyllt 16 år. Till sist: Mobbning är ett problem. Därom är vi alla överens. Att frågan är viktig och har givits stort utrymme i detta betänkande är därför inte förvånande. Vad som däremot är förvånande är att utskottsmajoriteten väljer att inte göra något tillkännagivande i frågan. I bl.a. motion Ub201 redovisas förslag som visar utskottet konkreta möjligheter att lyfta fram denna problematik. Bl.a. Barnombudsmannen kommer ju med förslag på det här området, och det hade därför varit mycket lämpligt om utskottet hade valt denna möjlighet att direkt ge uttryck för utskottets uppdrag till regeringen innan skolministern sätter sig ned för att författa den väntade propositionen. Det kan ju också vara lämpligt att utskottsmajoriteten nu passar på att redovisa varför man inte tar vara på den möjlighet som ett tillkännagivande i en så viktig fråga innebär.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 7. Regeringen har föreslagit att ett gemensamt måldokument för den obligatoriska skolan och den del av förskolan som rör sexåringarna utarbetas. Centerpartiet anser att detta bör leda till ett genomförande av en tioårig grundskola. Jag skall inte nu upprepa våra argument sedan tidigare debatter i denna fråga, utom på en punkt, nämligen att en mycket samstämmig bedömning av ett införande av tioårig grundskola är att det skulle vara särskilt bra för de barn som har det svårt och att det skulle minska utslagningen i grundskolan. Med anledning av det har jag mycket svårt att förstå socialdemokraternas agerande i denna fråga. Jag har också svårt att förstå att regeringen fortfarande lyssnar mer på Kommunförbundet och dess negativa invändningar mot förslaget om införandet av tioårig grundskola. Centerpartiet har begärt ett samlat program för hur en övergång till en tioårig grundskola skall genomföras. Jag beklagar att man inte ens varit beredd att bifalla denna begäran. Till en början tyckte jag mobbning var en kul sak, men efter ett tag började jag få dåligt samvete. En av mina bästa vänner innan jag gick med i det här gänget är nu mobbad. Och nu kan jag inte sova på nätterna utan ligger sömnlös. Jag vill inte vara med i gänget längre, men jag vet inte hur jag skall säga det, och om jag går ur gänget kanske de börjar mobba mig också. Det här kan man läsa i skriften Blunda inte för mobbning. Trots våra kunskaper om och insatser mot mobbning finns det i dag ca 100 000 barn som är utsatta för mobbning, vilket är ungefär lika många som för tio år sedan. Det är helt oacceptabelt och också, tycker jag, ett misslyckande för de vuxnas agerande i skolan. Det gäller oss alla: politiker, föräldrar, rektorer, vaktmästare och lärare. Jag har ibland en känsla av att vi vuxna i den här frågan ägnar oss åt någon slags dubbelmoral. Vi säger att mobbning är oacceptabelt, men vi lever inte som vi lär. Vi stoppar inte barn som bråkar, och vi löser inte småproblem, vilket kan leda till att mobbning utvecklas. Denna dubbelmoral måste med kraft motarbetas, och vi måste ålägga oss själva mer konsekvent handlande och civilkurage som vuxna människor. Det måste vara så att barn och ungdomar skall kunna känna trygghet och glädje när de går till skolan och i själva skolarbetet. Vi kan inte år ut och år in utsätta våra barn och ungdomar för att skolan kan vara en otrygg plats dit man är rädd att gå och för de allra värst utsatta den hemskaste plats på jorden som de dessutom måste tillbringa många år framöver i. Många av de elever som utsätts för mobbning vågar inte göra någonting för att få slut på mobbningen. Få tar kontakt med vuxna, utan de mobbade väntar helt enkelt på att mobbarna till sist skall sluta. Mobbning är lika vanligt på landsbygden som i tätorten. Skolan och barnomsorgen har ett stort ansvar för normbildningen, som givetvis är viktig i de här frågorna. Det är viktigt att diskussionen om rätt och fel börjar tidigt. Väldigt viktiga i normbildningen i dessa frågor är självklart familjen och föräldrarna. Det är ju främst genom familjen som barn erhåller värderingar och normer som avhåller dem från att mobba och i vissa fall begå rent brottsliga handlingar. Det är viktigt att familjen och den närmaste omgivningen stöttar och hjälper barn och ungdomar. Barnombudsmannen gjorde 1995 en undersökning bland 13-åringar om vad de tyckte att man skulle göra mot mobbning. Svaret från de allra flesta 13-åringarna var att de unga saknar vuxna i skolan som bryr sig om hur de mår och som vågar agera mot utfrysning och övergrepp. Med vuxna menar de skolans personal. 13 åringar tycker kanske inte att det är lika viktigt att föräldrarna deltar i själva arbetet i skolan, men det kan ju möjligen ha att göra med att de är just 13 år gamla. Jag tror att det kan skilja litet beroende på vilken ålder barnen är i. Det var i alla fall vad som kom fram i undersökningen. Eleverna vet mycket om mobbning, och de är också beredda att engagera sig och ta ansvar, men endast om de känner att de har de vuxnas fulla stöd, vilket de inte känner i dag. I skollagen står det att alla som verkar i skolan skall "bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling". Varje kommun har en lagstadgad skyldighet att upprätta en skolplan för hur man avser att nå de nationella mål som har satts upp för skolan. Vi förutsätter därutöver att varje skola i sin arbetsplan också har en klar handlingslinje för hur man skall motverka mobbning, och detta måste kommuner och skolor genomföra. Det finns inga helt färdiga lösningar som kan fungera exakt lika på alla skolor. Det måste vara upp till varje skola att utarbeta den bästa planen för just sin skola och på så sätt anpassa metoder och arbetssätt. Även om varje skola har en plan för hur man skall arbeta förutsätter det givetvis att vuxna agerar, som jag nämnt tidigare. Utöver detta anser Centerpartiet att det måste finnas ett mer direkt ansvar för de vuxna som tar hand om eleverna i skolan. Där är förslaget om att skollagen bör förstärkas med en paragraf om att lärare och övrig personal som upptäcker mobbning är rapporteringsskyldiga till rektor ett bra redskap, som jag tror kommer att finnas med i höst. Lagen säger också att de vuxna verkligen måste agera ännu tydligare än i dag. Vi anser att frågan om mobbning redovisas på ett väl genomarbetat sätt i betänkandet. Det framkommer bl.a. att skolministern är beredd att ändra i skollagen för att motverka mobbning. Barnombudsmannens rapport skall överlämnas till regeringen i slutet av mars och därefter remissbehandlas och beredas. En proposition skall sedan läggas fram i höst i samband med budgeten, och detta skall genomföras fr.o.m. den 1 januari. Detta är bra, och det är en viktig signal till alla skolor i landet. Kampen mot mobbning blir intensivare. Vi måste få en skola där barn känner sig trygga och fyllda av arbetsglädje. Herr talman! Det finns givetvis mycket mer att säga om mobbning och arbete för att motverka denna, t.ex. vad gäller skolmiljön såväl inomhus som utomhus, men jag avstår från att ta upp detta i dag.

Herr talman! Det här betänkandet upptar många intressanta och viktiga frågor. Vi har diskuterat dem förut, och jag tror att Folkpartiets åsikter är kända, liksom övriga partiers. Därför skall jag inte gå in på dem i detalj. Jag har valt ut två områden som jag tycker känns särskilt angelägna att ta upp. Det ena området är det som redan har diskuterats av några talare, och det är segregationen. Den har egentligen sin grund i huvudsak i hur bostadsområdena en gång byggdes. Vi har ett boende och en struktur på bostäder i Sverige som är väldigt segregerande i sig. Nu är det inte någonting som vi kan göra så mycket åt i det korta loppet, utan det vi måste koncentrera oss på i dag i Sverige är att ge människor som bor i de mest utsatta områdena mer livschanser, som vi brukar uttrycka det i Folkpartiet liberalerna. Man skall verkligen känna att man inte har sämre chanser i livet bara därför att man råkar bo i ett område med större social belastning. Utbildningen är naturligtvis en av de centrala frågorna. Skola och utbildning är det kraftfullaste verktyg vi har i samhället för att utjämna de skillnader som beror på att vi har olika talanger, har olika stöd hemifrån osv. Därför måste vi kunna erbjuda en skola med kvalitet till alla i Sverige, oavsett var man bor. Det handlar delvis om mer resurser. Även om det i de flesta större städer sker en resursöverföring till de områden som har större sociala problem är de insatser som görs förmodligen inte tillräckliga. Vi måste få till stånd en politik som gör att vi har de bästa lärarna i de områden som är mest utsatta, har de bästa pedagogerna och den bästa elevomsorgen i just de områdena. Jag är inte säker på att det är så i dag, och jag tycker att det är ett dåligt betyg på hur politiken har fungerat. Det andra området är valfriheten. Jag tycker att valfriheten är central också för att motverka segregation. I tidigare debatter har det oftast, framför allt från vänsterhåll, hävdats att det är valfriheten i sig som är orsak till segregationen. Jag tror inte att det är så. Tanken leder fel. I betänkandet redovisas Skolverkets analys av detta. Det kan i och för sig vara intressant, men tanken leder lätt fel. Det är inte valfriheten i sig som skapar segregation, utan det är att valfriheten inte är tillräckligt spridd till flera människor. Om någon nu är litet tveksam till friskolor och säger att friskolorna har bidragit till segregation, skulle man med ett liknande resonemang kunna säga att det är lika på högskolan. Där är också barn till föräldrar som har akademisk bakgrund överrepresenterade. Det innebär inte att man då skulle vara njugg eller negativ till högskolan. Tvärtom skulle man försöka se till att fler söker sig till högskolan. Vi kan ta exempel från andra områden, som kulturen och teatern. Det är människor från socioekonomiskt mer stabila förhållanden som nyttjar den statsunderstödda och kommunalt understödda kulturen. Det innebär inte att vi skall slopa kulturen eller vara negativt inställda till den. Det är precis likadant med friskolor och möjligheten till valfrihet. Den skall utvecklas och bli känd, så att alla människor verkligen känner att de kan ta del, att valfriheten är ett kraftinstrument som man har i sin hand. Det är mer valfrihet som behövs och inte mindre. Det är mer resurser till de utsatta områdena som behövs. Sedan gäller det detta hur vi möter de oroväckande signaler som vi får i dag. Det är signaler från lärare och rektorer i tidningarna nästan dagligdags om de problem som finns i grundskolan, om alla de elever som i dag inte klarar de krav som ställs när de skall lämna grundskolan. Det står i betänkandet att nästan alla får plats i sexårsverksamheten. Vi i Folkpartiet är inte nöjda med det. Vi tycker att det är dags att det nu kommer en reform om en obligatorisk tioårig grundskola med start vid sex år. Vi är inte heller nöjda med att man i allmänna ordalag säger att pedagogiken i förskolan är viktig. Låt de bästa pedagogiska exemplen bli norm i Sverige! Vi måste ta till vara den lust att lära som finns hos de små barnen. Genom att göra grundskolan obligatorisk vid sex års ålder och tioårig ger vi också chans åt alla de elever som inte hinner med i skolan, som behöver tiden i skolan ännu mer. Detta tror jag är en av de viktigaste jämlikhetsreformer som vi skulle kunna genomföra. Därför tycker vi från Folkpartiet att det är nästan oförklarligt att regeringen tvekar. Varför kommer inte förslagen? Vi matas ju dagligdags med dessa rapporter om ungdomar som lämnar nionde klass utan tillräckliga kunskaper i grundläggande ämnen. Tioårig grundskola och utveckling av förskolans pedagogik vore ett starkt slag för jämlikheten i Sverige. Jag vill yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! De senaste årens ekonomiska åtstramningar har ökat klyftorna i samhället. Alltfler rapporter talar om att skillnaderna ökar mellan dem som har arbete och bra inkomster och dem som är arbetslösa eller låginkomsttagare. Arbetslösheten är en starkt bidragande orsak till segregationen i samhället. Boendesegregationen, särskilt i de stora städerna, är ett mycket allvarligt problem och är ett hot mot likvärdigheten i skolan. Arbetslösheten och de ekonomiska problemen drabbar ju inte bara de vuxna, utan även barnen påverkas. Bekymrade, pressade och stressade föräldrar med ekonomiska bekymmer gör att barnen mår dåligt och far illa, och barnen tar också med sig problemen in i skolan. Vi behöver nu en helhetsbild av den socioekonomiska, etniska och demografiska segregationen. Därför föreslår Vänsterpartiet att det skall tillsättas en segregationsutredning, lika grundlig som Maktutredningen. Samtidigt som situationen blir alltmer utsatt för många familjer urholkas nu barnens livsmiljöer. Det är barn i riskabla livssituationer som förlorar mest. De får mer psykosociala problem och riskerar en sämre prognos i livet. Jag vill hävda att barnens behov inte längre tillgodoses, att vi redan före nästa steg i pågående nedskärningsprocess har passerat gränsen. När den offentliga verksamheten för barn och ungdom undermineras - även om det som nu endast sker under några få krisår - tror jag att det kommer att ta decennier att reparera. Är det verkligen värt det? Vi måste ställa oss frågan. Besparingarna i skolan har medfört större skolklasser, minskad omfattning av specialundervisning för barn med läs och skrivsvårigheter och färre laborativa moment i undervisningen. Vi har fått minskade resurser till syoverksamhet och kraftigt minskade resurser till skolsköterskor, rastvakter, skolvärdinnor och inte minst skolkuratorer och skolpsykologer. Hela skolans elevvård har fått mycket stryk under senare år. Det är i sin tur en bidragande orsak till att ärendemängden har ökat dramatiskt på BUP och PBU, i vissa fall faktiskt ända upp till 40 %. Det beror på att neddragningarna i elevvården sker samtidigt som antalet elever som behöver särskilt stöd har ökat i skolan. Elevernas problem har blivit svårare på grund av den stigande arbetslösheten, splittrade hem och jobbiga hemförhållanden. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att lyfta fram skolhälsovården och elevvårdens insatser även i tider med knappa resurser. Som det är nu är det endast i en tredjedel av skolplanerna som skolhälsovården omnämns. Vi menar att alla skolplaner skall innehålla riktlinjer för arbete inom skolhälsovård och elevvård. Vi vill att det i skollagen tydligt skall framgå att eleverna skall ha tillgång till elevvårdspersonal som skolpsykolog och skolsköterska. kommuner inte hade tillgång till någon skolpsykolog. När det gällde förskolan var siffrorna ännu värre. Det var 215 av 288 kommuner som inte hade tillgång till någon förskolepsykolog. Vänsterpartiet anser därför att det bör tillsättas en utredning med uppgift att utarbeta övergripande gemensamma mål, en rikstäckande basnivå samt ett program för kvalitetssäkring för skolhälso och elevvårdens verksamhet. Herr talman! Våldet i skolan ökar också. Alltför många elever utsätts för psykiska och fysiska övergrepp i skolan av andra barn. Detta är ett oerhört stort problem. 100 000 barn mobbas i skolan varje år. Jag menar att inget barn skall behöva må dåligt i skolan. Inget barn skall behöva känna rädsla och otrygghet i skolan. Skolan måste ha en handlingsberedskap för hur man löser mobbningsproblemen. Skolan är ingenting man kan välja bort. Alla barn måste ju gå i skolan. Vänsterpartiet vill därför att skollagen skall omfatta en skyldighet för kommunerna att utarbeta åtgärdsprogram för hur man möter mobbning och våld i skolan. Rektorns ansvar måste också tydliggöras. Anmälningsplikten är ett måste. Jag hoppas att jag i debatten här i dag kommer att slippa att höra att det är föräldrarnas ansvar. Visst är mycket föräldrarnas ansvar. Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra sina barn, men vi kan inte arbeta, studera eller vara arbetssökande samtidigt som vi är i skolan och ser efter våra barn. Det är omöjligt. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 2 mom. 1 och 17.

Herr talman! Att växande segregation i ett samhälle är ett växande problem tycks vi vara överens om allihop. Det finns många tecken som tyder på att det svenska samhället håller på att bli mer och mer segregerat. Olika grupper avskiljs från varandra, först utan att välja det och oftast via boendesegregationen, men sedan därför att det känns tryggast att hålla sig till sin grupp. Det finns tunnelbanestationer som svenska ungdomar vägrar att använda, och det finns andra platser dit invandrarungdomar inte vågar gå. I många skolor håller sig invandrare till invandrare och svenskar till svenskar. Uppdelningen är i det närmaste total, trots att de allihop är just svenskar - bara med litet olika ursprung. Många skolor arbetar aktivt och bra för att bryta ned dessa gränser och skapa mötesplatser där fler och fler kan våga bli kompisar med varandra, och det är bra. När Socialdemokraterna kommer in på ämnet segregation handlar det nästan alltid om den ökade möjligheten att välja skola. Men att 2 % av eleverna väljer en skola som inte ligger närmast bostaden och att det i 70 % av fallen är en annan kommunal skola kan knappast ses som det allvarligaste problemet när det gäller den ökade segregationen. Jag tror tvärtom att pluralism är någonting positivt som kan bidra till att vända utvecklingen och medverka till att integrationen går snabbare. Det finns ljuspunkter. Skolverkets rapport beskriver s.k. trendbytarskolor som lyckas vända en negativ trend i en skola genom engagemang och genomtänkta satsningar. Den Stockholmsskola som fick högst betyg av eleverna vid en utvärdering som gjordes nyligen ligger i ett s.k. tungt område och har en majoritet av invandrarelever. Sådana exempel är viktiga att lyfta fram som inspiration både för elever och skolpersonal som brottas med stora problem. Men det är dags att sluta beskylla friskolorna för att öka segregationen i samhället. Jag yrkar bifall till reservation 1. Obligatorisk skolstart vid sex års ålder är en annan fråga som tas upp i detta betänkande. Vi avvisar det och vill i stället att skolstarten skall vara individuellt flexibel. Det är det bästa sättet, tror vi, att redan från början låta varje elevs behov och förutsättningar vara styrande. Vi vill ju att det skall vara så hela vägen upp. Föräldrar, förskollärare, lärare och andra berörda måste samarbeta för att göra övergången mellan förskola och skola så smidig som möjligt. Vi vill att skolplikten skall vara nio år också i fortsättningen. Men däremot bör möjligheten att gå ett extra år, som redan i dag finns, göras mer tillgänglig så att fler elever utnyttjar den. I dag är det nästan inte någon som gör det. Alla som lämnar grundskolan skall ha uppnått tillräckliga kunskaper och tillräcklig social kompetens för att klara av gymnasiet, och då kan det ibland behövas ett extra, tionde år. Problemet med mobbning, herr talman, har inte minskat under de senaste tio åren. Våld av mer tillfällig karaktär har dessutom ökat i omfattning under denna period både i och utanför skolan. Alla barn har skolplikt. Då måste de också ha rätt att kräva att skolan är en våldsfri zon som de kan gå till utan att riskera att utsättas för vare sig verbala eller fysiska övergrepp. Alla vuxna har självfallet ett ansvar för att vi når dit. Det handlar både om föräldrar, lärare, övrig skolpersonal och alla andra vuxna som ser barnen när de är på väg till och från skolan. Att skolans värdegrund omsätts i praktisk handling vid varje skola är den viktigaste förutsättningen. Det handlar om att skapa ett socialt klimat där den gyllene regeln blir ledstjärna för både barn och vuxna. Där är engagemang och respekt för varandras integritet någonting självklart. Men lagstiftningen måste nog tyvärr också skärpas, så att ansvarsförhållandena förtydligas ännu mer. Skolledare borde också få rätt att omplacera mobbande elever till särskild skolgång utanför skolan i allvarliga fall och när inga andra åtgärder hjälper. Alla måste nämligen få klart för sig hur allvarligt vi vuxna ser på dessa övergrepp. Det är bråttom med att någonting händer. Vi kan inte bara vänta och se, som utskottsmajoriteten vill. Därför yrkar jag bifall till reservation 8 under mom. 10.

Herr talman! I detta betänkande behandlas närmare 80 yrkanden från den allmänna motionstiden. Alla rör de grundskolan, men så mycket mera gemensamt har de inte. Det är med andra ord väldigt många olika frågor som tas upp. Jag tänker inte kommentera alla här. Det är ogörligt med tanke på kammarens tidsram. Jag skall koncentrera mig på några frågor. De frågor som jag inte kommenterar kan ju komma upp i replikrundor. Dessutom är en del frågor tämligen väl ventilerade i tidigare debatter i denna kammare, så de kan kanske för tillfället lämnas därhän. Innan jag går in på betänkandet vill jag peka på att regeringen för ett par dagar sedan presenterade sin syn på en rad viktiga utbildningspolitiska frågor i sin utvecklingsplan för förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Planen kretsar kring två begrepp som är centrala för den framtida utvecklingen, nämligen kvalitet och likvärdighet. Jag nämner detta, eftersom ett flertal av de frågor som diskuteras i utvecklingsplanen också tas upp i motionerna. Vi får alltså anledning att återkomma till dem under våren, men då mera samlat. Utskottet har - liksom, naturligtvis, motionärerna - gjort sina ställningstaganden utan att i detalj känna till innehållet i regeringens utvecklingsplan. I ett avseende fick dock utskottet tämligen utförlig information av skolministern om innehållet i den plan som har kommit. Det gäller den del av utvecklingsplanen som handlar om åtgärder mot våld och mobbning. Av den informationen drog utskottet slutsatsen att skolministern är engagerad i frågan och att hon är beredd att vidta de åtgärder som kan behövas för att ytterligare stärka skyddet för utsatta barn och ungdomar. Något annat vore ju fullständigt otänkbart. Utskottet har i dag gästat Barnombudsmannen och det har gett resultat här i debatten. Vi har ju fått en del information om den rapport i samma ärende som kommer om någon månad och som gäller mobbning och våld i skolan. Där kommer en rad åtgärder att föreslås som, såvitt jag förstår, handlar om en skärpning av lagstiftningen och om förbättringar i lärarutbildningen samt om ledningsfrågor, resursfrågor, samverkansfrågor och andra frågor som kan leda framåt. Bakgrunden till Barnombudsmannens förslag är att mobbning fortfarande är alltför vanligt i våra skolor. Mobbningen är visserligen inte ett problem enbart för skolan. Den förekommer ju, dess värre, överallt i samhället. Det blir dock en fokusering på skolan, eftersom barn och ungdomar har skolplikt. Någon av talarna före mig sade att barn och unga inte kan välja att gå till skolan eller inte. Skolan har således ett extra stort ansvar när det gäller att hindra varje form av mobbning. De unga själva har i brev till Barnombudsmannen gett en tydlig signal om hur allvarligt de ser på mobbningen och även kommit med en rad mycket förnuftiga förslag om hur mobbning kan motverkas. Jag hoppas att man på varje skola tar till sig både den rapport som Barnombudsmannen inom kort kommer med och den sammanfattning av de 6 000 brev som finns i ett litet häfte under rubriken Blunda inte för mobbning. Rubriken i sig är en sammanfattning av mycket av det som breven handlar om. Barnens och ungdomarnas första önskemål är att vuxna engagerar sig, att vuxna ser och att de reagerar på vad de ser. Att vuxna inte ser vad som pågår i en skola är illa nog, säger många av brevskrivarna. Men ännu värre är det när det står klart för barnen att vuxna ser men inte bryr sig. Då känner man sig dubbelt sviken och övergiven. Marie Wilén kallade detta för dubbelmoral. Det instämmer jag i, för det är precis vad det handlar om. Att förhindra våld och mobbning är skolans uppgift, och den uppgiften kan aldrig väljas bort till förmån för någon annan av skolans uppgifter - ämneslektioner eller vad det kan vara. Ingen vuxen i skolan får säga att han eller hon inte har tid att bry sig när ett barn eller en ung människa blir mobbad eller slagen. Detta måste i hög grad gälla för barn. Alla barn har rätt att känna sig trygga i sin skola. Allt prat om att barnen nog kan tåla en del är naturligtvis helt förkastligt. För att nå dit tror jag att det behövs en rad olika åtgärder. Ökat elevinflytande är ett exempel. Ökat föräldraengagemang är ett annat exempel. Men också ett tydligare ansvar för skolledning och personal kan förbättra situationen, liksom en aktivare styrning från kommunerna, bl.a. genom skolplanerna. Skolverket har en uppföljande roll. Den rollen diskuteras mycket ingående i utvecklingsplanen och vi kan se fram emot att den stärks. Jag tror att det är viktigt också för att få bukt med mobbningen. Jag ser fram emot att få ta del av Barnombudsmannens rapport när den föreligger i sin helhet liksom de synpunkter som remissinstanserna kan ha. Detta är viktigt, tycker jag. I den arbetsgrupp för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund som jag leder finns en rad olika myndigheter med - myndigheter med en mängd kunskaper, erfarenheter och, inte minst, engagemang i dessa frågor. De gör insatser redan i dag och de ser fram emot att kunna göra ännu mera och fortsätta så. Men jag tror också att det kan vara viktigt för oss att ha med deras synpunkter i det fortsatta arbetet. Det finns ju många goda krafter att spänna för vagnen i de här frågorna. Jag utgår från att regeringen i ett samlat program mot mobbning tar dem i anspråk när vi får det förslag som är aviserat skall komma till hösten. Om detta är utskottet i grunden tämligen överens. Det är egentligen svårt att förstå reservationerna på annat sätt än att reservanterna ytterligare vill stryka under det som majoriteten redan har dragit dubbla streck under. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna, men inte därför att vi har olika uppfattning om våld och mobbning utan därför att det i dag inte för frågan framåt att riksdagen uppdrar åt regeringen att göra det som regeringen redan är i färd med att göra. En annan fråga som jag helt kort vill ta upp handlar om både kvalitet och likvärdighet. Det finns en mycket skrämmande tendens till ökade klyftor mellan de barn som klarar sig bra eller hyggligt i skolan och dem som av olika anledningar halkar efter. Mycket tyder på att den grupp som har svårigheter och handikapp som inte är tydliga och synliga får det allt svårare när det gäller att få det stöd som behövs. Skolverket har fått ett särskilt uppdrag att redovisa skolsituationen för de barn som har behov av särskilt stöd. Nämnda rapport blir viktig för oss i vårt beslutsfattande, men jag vill understryka att den torde bli ännu viktigare för kommunerna. Det är ju i stor utsträckning där som beslut fattas om fördelningen av skolans resurser och om hur dessa skall användas. Där fattas alltså en stor del av de beslut som är avgörande för om skolan skall bli en skola för alla eller inte. Jag hade också tänkt säga litet grand om samarbetet mellan förskolan och skolan, men det behandlas ingående i regeringens utvecklingsplan. Det handlar om ett spännande utvecklingsarbete. I höst får vi ett samlat förslag också på den punkten, så jag tror inte att jag behöver orda så mycket mera om det nu. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi i utskottet kände stor sympati för Eva Flyborgs motion om att använda Bamse för att lära eleverna det nya SOS numret. Vi känner väldigt varmt för Bamse, men vi känner också väldigt varmt för den rollfördelning mellan staten och kommunerna som föreligger på skolans område. Av den anledningen har vi yrkat avslag på motionen. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet samt avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Anledningen till att jag begärde replik var det som Eva Johansson sade i sitt anförande angående det som jag efterlyste, nämligen ett klart ställningstagande från utskottet när det gällde åtgärder mot mobbning. Eva Johansson sade att det som vi efterlyser redan är på gång. Men med tanke på hur regeringen arbetar är det viktigt att utskottet är tydligt. Enda sättet att vara tydlig i den här frågan är att bifalla motionen. Den här regeringen säger en sak och gör en annan. Med denna regering ser vi det ena återställarbeslutet och ändringsbeslutet efter det andra.
Fru talman! Skolministern besökte utskottet och redovisade sin syn på detta. Jag vill påstå att utskottet var ganska enigt om att det var ett riktigt sätt att angripa dessa problem. Jag vet inte om Tomas Högström var med vid det tillfället eller om han inget hörde och ingenting förstod av det som skolministern sade. Jag skulle ha förstått Tomas Högströms inlägg bättre ifall moderaterna hade föreslagit att vi i dag skulle fatta beslut om en lagstiftning och om andra åtgärder som kunde leda till en bättre tingens ordning. Men det gör ni ju inte. Ni vill bara att vi skall tala om för regeringen att den skall göra det som den redan håller på med och som regeringen dessutom har ett betydligt bättre och bredare underlag för än vad era motioner och er reservation utgör. Ett bifall till er reservation skulle alltså inte leda den här frågan ett enda tuppfjät framåt. Jag tycker att det i grunden är litet sorgligt att man använder kammarens tid och framför allt institutet att kunna reservera sig till att göra markeringar som inte leder någonstans och som inte betyder någonting, utan som utåt sett bidrar till att det framstår som att vi skulle vara oense i en fråga där det är verkligt viktigt att riksdagen markerar enighet. Det är inte minst viktigt att signalerna som går ut både till skolans personal och till eleverna är entydiga när det gäller vad riksdagen tänker och tycker i frågan. Vi är ändå ense i sak.
Fru talman! Om vi nu är ense i sak - vilket Eva Johansson gör gällande - då borde man bifalla förslag som kommer fram i form av motioner. Det är det mest naturliga som finns, såvida man inte avsiktligt vill reducera utskottets och kammarens uppgift när det gäller möjligheterna att påverka regeringens politik.
Fru talman! Tomas Högström gör sin egen tolkning om vad det innebär att vara ense i sak. Det skulle alltså betyda att man alltid biföll motioner. Så kan det näppeligen inte vara. Men det vore intressant att höra vad Tomas Högström anser att riksdagen med ett sådant allmänt uttalande i ett tillkännagivande skulle nå för andra resultat än vad riksdagen når med den skrivning som finns i majoritetens texter. Resultatet torde bli detsamma. Alldeles oberoende av ett sådant uttalande kommer regeringen att lägga fram en proposition i höst där man redovisar de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med problemet. Som underlag har då regeringen den rapport från Barnombudsmannen som vi i dag har fått lyssna till en del av och också tillgång till remissyttranden i anledning av denna rapport. Dessutom har man ett betydligt bredare anslag i det arbetet än vad som kommer fram i moderaternas motioner och reservationer. Jag vill påstå att ett bifall till moderaternas reservation skulle innebära en försvagning. Det är sorgligt att man inte kan se nyttan, vikten och värdet av att vi markerar enighet när vi är eniga än att ständigt med alla medel försöka att mäla sig ur denna enighet. Det kan ha sin grund i att man tror att detta går hem hos någon opinion. Men det tror inte jag. Många medborgare vill nog hellre att vi ser till att det händer någonting än att vi håller på och käbblar om det som vi ändå är överens om.

Fru talman! Eva Johansson sade i sitt anförande att lärarna måste se barnen i skolan. Det tycker jag också. Det är en självklarhet. Men i dag är lärarna väldigt utarbetade och utbrända på grund av de personalnedskärningar som har gjorts i kommunerna, och detta till följd av statens saneringspolitik. Jag är helt övertygad om att det inte är så att lärarna inte ser barnen därför att det ligger i deras människosyn. Det är just denna utbrändhet som gör att lärarna helt enkelt inte orkar med det. Det som nu behövs i skolan är fler vuxna. Jag undrar därför om Eva Johansson kan säga om det kommer något sådant förslag i vårpropositionen. Barnombudsmannen hade som förslag att man skulle kunna utöka ALU-tjänsterna i skolan från att - som i dag - omfatta sex månader till att i stället omfatta tolv månader. Då skulle de ALU-anställda kunna vistas i skolan ett helt år med tanke på relationerna till barnen. Det är inte så lätt för ett barn att knyta an till en vuxen som är i skolan bara under en kortare tid. Min fråga är alltså: Kommer det några förslag om fler vuxna i skolan?
Fru talman! Det finns olika orsaker till denna situation. Resursbristen kan vara en av många olika orsaker. Det finns inte ett enda av de förslag som vi hörde talas om hos Barnombudsmannen eller något av alla andra förslag som ensamt kan lösa problemen. Vi i vår grupp håller för närvarande på att tillsammans med regeringen diskutera vårpropositionen som ju innebär ramar för det kommande budgetarbetet. Statsministern har redan i kammaren aviserat att det har skapats ett utrymme under nästa år för att stärka kommunernas roll i den svenska ekonomin, och det är mycket glädjande. Men det har inte skett alldeles av sig självt, utan det är fråga om en rad tuffa åtgärder som har lett fram till denna situation. Vi hade önskat att Vänsterpartiet hade varit mer angeläget om att delta i det arbetet. Dessa pengar behöver vi inte gå ut och låna upp. Det är ett utrymme som vi här i kammaren kan handskas med utan att be någon annan om lov, och det är ett fall framåt. Situationen har länge varit att vi i stor utsträckning har varit beroende av andras välvilja för att kunna agera. Den situationen har inte vi försatt riksdagen i, utan det var någon annan. Men det hade varit tacknämligt om vi hade fått ett bättre stöd för att komma dit vi har kommit i dag. Då kanske det hade gått ännu fortare. Jag tycker att en god användning av detta utrymme är att just satsa på vård, omsorg och utbildning för barnen. Det är nog en av de allra viktigaste åtgärderna som vi kan vidta för framtiden. Därmed kan vi också se till att skolan får mer resurser. Men det fråntar inte skolan vare sig behovet av eller ansvaret för att också utveckla sitt arbete så att metoder och organisation leder till en förbättring i detta avseende.
Fru talman! Givetvis är det väldigt bra att vi kan stärka kommunernas ekonomi. Men jag oroar mig ändå något över vad kommunerna använder pengarna till. När regeringen senast gav tillbaka de 2,6 miljarder kronorna till kommunerna trodde vi att de skulle användas till att lindra de uppsägningar som var på gång i den kommunala sektorn. Enligt Kommunförbundets statistik blev det inte riktigt så, utan kommunerna betalade i stället av sina lån. Det som jag önskar och hoppas är att regeringen helt enkelt försöker att rikta de pengar som nu finns, så att de verkligen går till skolan. Jag tror nämligen att det är där som de bäst behövs.
Fru talman! På den punkten är Charlotta Bjälkebring och jag tämligen överens, vilket jag också har gett uttryck för. Men när det gäller utformningen får Charlotta Bjälkebring ge sig till tåls ytterligare någon månad. Då skall hon få reda på hur vårt förslag ser ut.
Fru talman! Eva Johansson sade i sitt anförande att skolministern är engagerad i mobbningsfrågan. Det kan man nog hålla med om att hon är när man hör henne redogöra för de tankar som hon har nu. Men hon har faktiskt varit minister i tre år. Alla är överens om att utvecklingen under de senaste tio åren inte har förändrats när det gäller frågor om mobbning. Under denna tid har Socialdemokraterna suttit vid makten i sex år. Jag har själv suttit i en regering under tre år. Under dessa tre år kan jag garantera att det hände väldigt mycket i mobbningsfrågan. Det togs ganska snabbt ett antal initiativ på området. Jag hade hoppats att de snabbt skulle föras vidare och att det inte skulle dröja tre år tills vi fick en plan. Planen skall eventuellt sättas i verket först i höst, då det bara är ett år kvar till valet. Vad vi och flera av de andra partierna ville var att utskottet tydligt skulle markera att vi inte ville vänta längre. Vi påpekade i våra motioner att vi tyckte att det fanns tillräckligt underlag och att vi ville att en proposition skulle läggas fram snabbt. Man behöver alltså inte börja om från början varje gång en ny regering tillträder. Kommer sådana lösningar att finnas med i en eventuellt kommande proposition?
Fru talman! Jag skall ta upp det sistnämnda först. Den s.k. värdegrundsgruppen har naturligtvis dessa frågor på sin dagordning. Det är en del av bakgrunden till att gruppen över huvud taget finns. Frågorna utgör där en stor del. Mobbningsfrågorna kommer också att utgöra en stor del i vår rapport så småningom, även om den värdegrund som skolan skall förmedla naturligtvis också rymmer många andra frågor som vi kommer att hantera. Jag måste fråga Inger Davidson: Om nu riksdagen skulle besluta att bifalla reservationen med ett krav på att riksdagen skall tala om för regeringen att de skall lägga fram förslag, skulle det då med en enda dag påskynda någon åtgärd? Är det inte i stället på det sättet, Inger Davidson, att den redovisning som vi fick av skolministern säger oss att arbetet redan pågår och att vi kan förvänta oss en proposition med åtgärder så snabbt som det någonsin är möjligt? Om Inger Davidson ville svara på denna fråga, vore det bra. Då kanske vi kunde enas om att vi också är överens i sak. Jag tror faktiskt att det är värdefullt att riksdagen gör ett enigt uttalande på denna punkt.
Fru talman! Jag skulle önska att det vore så enkelt som Eva Johansson vill framställa det. Jag kan göra jämförelsen med en annan fråga som jag i olika sammanhang har tagit upp här i riksdagen, nämligen frågan om medborgarkontor. Det är visserligen inte en lika viktig fråga. Men det är en mycket viktig fråga ur andra aspekter. Där har jag nu flera gånger fått svaret att det kommer en proposition. Sedan har den skjutits upp gång efter gång. Vi väntar nu på den, men den har fortfarande inte lagts fram. Den skulle ha lagts fram i början på mars. Det är klart att sådant kan inträffa. Det kan ju finnas olika åsikter inom regeringen i en fråga. Det kan vara svåra juridiska hinder, eller vad det nu är som man kan skylla på, som gör att propositionerna skjuts fram. Vi menar att propositionen i denna fråga inte kan skjutas fram längre, eftersom det inte har hänt någonting på tio år. Jag har en bekant vars pojke har blivit mobbad under alla dessa tio år, och ingenting har hänt. Jag känner ansvar inför honom. Därför skulle jag ha velat ha en tydligare markering från utskottet.